Fru talman! Jag konstaterar att socialdemokraterna nu accepterar miljöavgifter, vilket jag måste erkänna i och för sig är ett fall framåt. Vi som är starka anhängare till marknadsekonomin har för länge sedan insett att marknadsekonomin på miljöområdet behöver ett korrigeringsinstrument, och ett sådant har vi angett i form av miljöavgifter eller skattestimulanser. På det område som vi just nu debatterar är min uppfattning att ett pantsystem är det helt överlägsna systemet för att åstadkomma en hög miljöeffekt. Erfarenheten från andra system tycker jag visar att det verkligen är så. Med ett pantsystem får man en mycket hög återlämningssiffra till fromma för miljön. Jag tror att det var centerpartiet som en gång hänvisade till en utredning i Lund som visade att pantsystem hade den effekten. Just på detta område måste det ekonomiska styrmedlet pant vara att föredra. Jag kan försäkra Kaj Larsson att det trots dessa insatser finns kvar en mängd batterier, i garage, båthus och på andra håll. Rent allmänt kan jag säga att det kommer att bli utomordentligt svårt att av den statistik som vi får fram de närmaste åren kunna dra några som helst slutsatser. De tidigare insamlingsoperationerna kan ha medfört att så många batterier ute på marknaden har återlämnats att siffran mycket väl kan komma att sjunka. Den saken kan man alltså inte vara helt säker på. Däremot kan man vara säker på att ett pantsystem har en överlägsen funktion vad gäller återlämningsgraden. Därför är det systemet definitivt att föredra.

Fru talman! Kaj Larsson säger att ett pantsystem är överlägset. Jag tycker det hade varit bättre om regeringen hade fått fram ett system med hjälp av vilket man säkert kunde säga att batterierna lämnades in. Då hade den återlämningspremie som det talas om i propositionen varit ett bra och riktigt alternativ. Kaj Larsson säger vidare att det skall göras en utredning som undersöker alternativ till blybatterier, och det låter framåtsyftande. Egentligen är det bedrövligt att det förslaget läggs fram i den här propositionen. Den utredningen borde naturligtvis ha varit klar med sitt arbete när propositionen skrevs. Då hade man kunnat peka på vilka möjligheter som finns och därmed skapa de förutsättningar som behövs för att de alternativa systemen skall kunna användas. Det var ju inte för skojs skull som riksdagsmajoriteten 1988 gav regeringen i uppdrag att inrätta ett pantsystem för batterier -- det var för att blybatterier skulle mönstras ut eller, om de användes, i varje fall lämnas in. I det läget skulle regeringen ha agerat snabbt och tillsatt en utredning som hade kunnat ha de här alternativen klara redan nu. I det sammanhanget sade statsministern att socialdemokratiska partiet skulle bli ett miljöparti. Vi väntar fortfarande på det -- det skulle inte vara så tokigt. Sedan tog Kaj Larsson upp kommunernas roll när man nu tar bort det kommunala monopolet och sade att det är störande för att insamlingen skall fungera väl. Han framhöll det som något slags bedrift att man nu lägger fram det förslaget. Det är inte länge sedan vi här i riksdagen fattade beslut om motsatsen. Vid det tillfället hade vi från centerpartiet reservationer, och det hade även andra partier. Vi förutsade att det skulle komma att fungera precis så, inte bara på batteriområdet utan även på andra områden, men nu är det här det område där vi konfronteras med det. Då sade man från socialdemokraterna att det här var ett bra förslag. Det var egentligen ganska onödigt. Hade man följt vårt förslag till lösning av problemet när vi för ungefär ett år sedan fattade beslut om avfallspolitiken hade det fungerat.

Fru talman! Jag förstår inte hur Kaj Larsson kan vara nöjd med det som sägs i propositionen och det som utskottsmajoriteten har kommit fram till när det gäller åtgärder för att få fram alternativ. Det finns ingen som helst rimlig proportion mellan det angivna målet -- att användningen av de här batterierna skall upphöra -- och de anvisade medlen, nämligen att miljöministern har för avsikt att någon gång, ovisst när, tillsätta en utredning som skall se över vad som redan är gjort på andra håll i världen. Det är så uppenbart när man hör det att detta är bara tomma ord. Varför har vi inte i Sverige ett mer utvecklat arbete när det gäller att ta fram alternativ? Varför måste vi gå till andra delar av världen? Borde inte just ett land som Sverige, industriellt avancerat, ligga långt framme just när det gäller avancerad miljöteknologi och när det gäller att ta fram t.ex. alternativ till batterier? Är inte i själva verket bristen på stimulans till forskning och utveckling kring det här ett viktigt skäl till att vi nu måste gå utomlands för att se vad man har åstadkommit där? När det gäller det kommunala monopolet vill jag säga att vi från vänsterpartiets sida inte är benägna att peta i definitionen av miljöfarligt avfall och undanta än det ena än det andra. Redan när vi i våras i riksdagen behandlade den stora avfallspropositionen framförde vi från vänsterpartiets sida att man borde se över hela begreppet miljöfarligt avfall, som i dag över huvud taget inte utgår från om avfallet verkligen är miljöfarligt eller inte utan utgår från var avfallet produceras -- om det produceras i industrin är det miljöfarligt, slänger vi det i soptunnan hemma är det inte miljöfarligt. I en sådan översyn av helhetsbegreppet miljöfarligt avfall kan man också ta upp den här frågan, men vi tycker att det är fel sätt att arbeta på att bryta loss den och undanta den från det kommunala monopolet. När det till sist gäller företaget Returbatt tycker jag att det är mycket märkliga och ologiska svar man får. Företaget finns. Dess arbete är av en helt annan karaktär än små ideella organisationers. Man kan inte jämställa dem med varandra och säga att Returbatt får ansöka precis som alla andra och att det inte är säkert att företaget får några pengar. Men det är ju därför bolaget är bildat! Det är väldigt konstigt att då först medverka till att bolaget bildas i det uttalade syftet att ta hand om insamlingsarbetet och att ansvara för informationskampanjerna. Jag tycker att det är ett mycket konstigt svar. Eftersom Returbatt redan finns och är en dominerande aktör borde det vara självklart, tycker jag, att man ger den etablerade miljörörelsen representation i bolagets styrelse. Och eftersom det är regeringen som i avtal med bolaget reglerar avgiftens nivå och liknande borde man i avtal också kunna reglera detta.

Fru talman! Kaj Larsson säger att det inte finns batterier så det räcker för en insamlingsnivå på 125 % under de närmaste två åren. Jodå, det finns visst batterier så det räcker! Fråga villaägarna här i landet, fråga båtägarna här i landet, fråga lantbrukarna här i landet! De kan ställa upp så det räcker till både 125 och 150 % om de mobilieras fullt ut. Det behövs inte ytterligare stimulanser, säger Kaj Larsson, för att få fram de här batterierna. Det är självklart att om man inte anser att det behövs ytterligare stimulanser kan man inte nå upp till 125 %. Men om man sätter in rätt stimulansåtgärder, nämligen dem som gör att de här kategorierna plockar fram sina batterier och framför allt får reda på vad de skall göra med dem, kommer de batterierna fram. Det är alldeles uppenbart att Returbatt i framtiden kommer att spela en avgörande roll i det här arbetet. Det innebär att det kommer att bli den dominerande aktören. Men jag ser det som fullständigt självklart att Returbatt har ett intresse av att exempelvis samverka med ideella organisationer för att på så sätt plocka fram de batterier som finns ute i villagarage, på båtuppläggningsplatser och vad det kan vara. När det sedan gäller den tekniska utvecklingen frågar jag mig: Har det satsats en krona på att utveckla nya batterityper här i landet? Det är ju tacknämligt att man säger att man i det fortsatta arbetet kan beakta de synpunkter som folkpartiet har på användning av teknikupphandling som ett hjälpmedel i sammanhanget. Man åberopar i debatten här utredningen om miljöfarligt avfall. Den har just haft sitt första sammanträde. Vi vet alltså ännu inte så mycket om vad som kommer att hända där. Men en sak vet vi med stor bestämdhet, och det är att det avgörande problemet är att definiera när någonting är avfall. Det är alltså en definitionsfråga: När blir återvinningsråvaran avfall? Det är inte alldeles enkelt att definiera det när det gäller enskilda människors avfall -- det visar sig på en rad olika områden. Kaj Larsson tog inte upp den fråga jag ställde om ränta på de pengar som hamnar i batterifonden. Skall regeringen förvalta de pengarna lika uselt som man har förvaltat bilskrotningsfondens pengar under många år, dvs. ingen ränta alls? Skall staten alltså tjäna räntan på den här fonden, som har skapats av miljöskäl? Jag vill slutligen, fru talman, peka på information som ett viktigt styrmedel. När det gäller att få människor att ställa upp är det bättre att människor är motiverade än att de är kommenderade. För att bli motiverad behöver man information.

Fru talman! Det har ju talats mycket om att ett pantsystem skulle vara ett välsignande instrument när det gäller insamlingen av blybatterier. Vi har haft en kampanj nu i två år som har fungerat väldigt bra. Resultatet har i alla fall blivit bra. Det fungerar på det viset att man från bilskrotningsfonden får 17 kr. per batteri. Det som kommer att gälla framöver innebär ingen förändring av det. Det systemet har nu i två år visat ett mycket bra resultat, och varför skulle det inte kunna fortsätta med det? Varför skulle resultatet framöver inte bli lika bra? Varför måste man omedelbart införa en form av pantsystem? Jag tycker inte att man i detta läge skall gå in för ett pantsystem, men jag håller dörren öppen, Ivar Virgin. Om det skulle visa sig att det här inte blir bra kan man tänka sig att titta närmare på ett pantsystem. Lennart Brunander tog upp det kommunala monopolet. Jag har i mitt anförande betonat att det inte innebär någon förändring av vad vi tidigare har sagt. Det är kommunerna som har det totala ansvaret för miljöfarligt avfall. Sören Norrby har efterlyst svar när det gäller räntan på fondernas medel. Jag skall vara ärlig och säga att jag i dag inte kan svara på det. Jag utgår från att det skall kunna utgå ränta, men jag vågar inte lova det eller bestämt säga att det blir så. När det gäller stimulans är svaret till Sören Norrby detsamma. Jag tycker att det inte behövs någon stimulans när man två år i rad haft ett bra resultat. Annika Åhnberg tog återigen upp frågan om representation i styrelsen i Returbatt. Jag försökte beskriva att det företagets styrelse är som ett privat företags styrelse; vi i riksdagen kan inte gå in och säga att den och den skall sitta i styrelsen -- det är en omöjlighet. Fru talman! Därmed tror jag att jag har tagit upp de flesta av de synpunkter som har framförts.

Fru talman! Ivar Virgin sade att pantsystemet eller en återlämningspremie inte är något välsignande system. Men uppenbarligen räknar regeringen ändå med att det skulle kunna vara det, eftersom det skulle kunna frälsa regeringen, om det system som man nu föreslår inte skulle fungera. I sådant fall skulle man kunna tillgripa det, och det är alltså ett bättre system än det man nu har. Jag fick inget svar av Kaj Larsson på frågan varför man inte redan nu har en färdig utredning om alternativ till blybatterier. Frågan är ju inte ny; den har varit aktuell länge. Hela batterifrågan har varit aktuell och diskuterats här gång på gång. Man borde ha haft detta klart nu och inte behövt säga att frågan skall utredas.

Fru talman! Det är, Kaj Larsson, alltid bra med öppna dörrar. Det håller jag med om, och det är glädjande att regeringen ändå kan tänka i de här banorna. Det är bara tråkigt att tanken inte fullföljdes på det sättet att man omedelbart satte pantsystemet i sjön. Jag är helt övertygad om att pantsystem faktiskt också har en annan egenskap som gynnar miljön. Pantsystemet i sig ger en stark stimulans till teknisk utveckling. I den mån som aktörerna på den här marknaden tycker att detta system är besvärligt och kostar arbetsinsatser, kommer intresset för batterityper som inte har dessa egenskaper och som inte är pantbelagda att öka. Jag tycker faktiskt att det är tråkigt att behöva konstatera att vi inte har pant på normala batterier. Om vi hade haft det är jag övertygad om att vi skulle ha fått en mycket snabb utveckling mot batterier som gjorde att vi inte behövde ha ett pantsystem, helt enkelt därför att de i sig var miljövänliga. Detta är en mycket viktig funktion, som gäller nästan alla ekonomiska styrmedel, men i fråga om pantsystemet tror jag att det gäller i ovanligt hög grad. Om vi ser litet framöver kan det här problemet bli accentuerat, nämligen om elbilen införs. Då får vi säkerligen ett ökat antal batterier att ta hand om. Vissa remissvar av tyngre karaktär förordar ändå ett pantsystem, det gäller bl.a. LOs och konsumentverkets remissvar. Jag skulle tro att det bakom remissvaren där man förordar ett pantsystem ligger en betydande tankemöda för att få fram de system som man tycker är bäst ur miljösynpunkt.

Fru talman! Kaj Larsson säger att bidraget till Returbatt med 17 kr. per batteri har gett bra resultat. Varför skulle det då inte fungera bra framöver också, frågar Kaj Larsson och menar att det inte behövs någon ytterligare stimulans. Det där låter ju bestickande, ända till dess man funderar ett snäpp till och upptäcker att vad Returbatt egentligen har sysslat med är att skumma grädden av marknaden. Man har tagit hand om de gamla batteriupplag som funnits på bensinstationer, bilverkstäder, skrotupplag osv. Men nu är denna marknad i stort sett avbetad, och det är vad Returbatt med stor framgång har åstadkommit under de här två åren. Nu gäller det att ta nya tag och hitta på nya stimulansinstrument och nya idéer för att nå de enstaka batterier som finns i kanske en halv miljon villagarage i landet eller hos tiotusentals lantbrukare som kanske har 10, 15 eller 20 batterier var men som hittills inte har nåtts av en ordentlig information. Jag återkommer därmed till frågan om informationen som styrmedel. Det är mycket betydelsefullt att vi utvecklar styrinstrumenten i det här sammanhanget, och det gör vi inte genom att titta i backspegeln utan att genom att se framåt. Jag har en del egna erfarenheter av den här typen av batteriinsamlingar. Alldeles entydigt är den reaktion som jag har mött från många människor som kommit med sina gamla batterier: Vad bra att det ordnats en sådan här insamling, för förut har jag inte haft en aning om var jag skulle göra av mina gamla batterier. Det kom en pensionär med ett batteri på cykelns pakethållare. Han kom tillbaka gång på gång, eftersom han hade flera batterier hemma i sitt garage men inte någon bil längre. Jag har massor av spännande och intressanta erfarenheter från ett stort antal sådana insamlingar som jag har varit med om. Ibland har insamlingarna skett med intensiv medverkan av idrottsorganisationer. Det har varit just sådana klubbar och föreningar som i sin verksamhet arbetar mycket med batterier, dvs. motororganisationer och liknande. De har ställt upp, och de har fått en slant för varje insamlat batteri. Ungdomarna deltog i insamlingen och lärde sig vad miljövård i praktiken är för någonting, samtidigt som de bidrog till finansieringen av sin egen idrottsverksamhet. Den sortens ideella insatser skall vi satsa på även i framtiden. Sedan tackar jag Kaj Larsson för ett ärligt besked när det gäller räntan på den här batterifonden. Det var ett ärligt besked och en vetlig kommentar. Jag hoppas att vi tillsammans skall kunna se till att de här pengarna blir räntebärande och att vi på samma sätt skall kunna arbeta för att få även bilskrotningsfondens pengar räntebärande. De här pengarna är litet grand av grädden på moset när det gäller viktiga återvinnings och miljövårdsinsatser i det här landet.
Fru talman! Kaj Larsson sade i sin replik ingenting mer om detta med ökad satsning på forskning och utveckling. Det förstår jag så väl, för med hedern i behåll hade han inte kunnat göra mycket annat än att instämma i det jag sade, och det vill han tydligen inte göra, åtminstone i den här församlingen. Jag hoppas att Kaj Larsson har desto mer att säga till kamraterna i regeringen, så att vi kan få en proposition som innehåller ett förslag om ordentliga satsningar på forskning och utveckling kring alternativa batterier. Det är fånigt att vi skall behöva en så lång och tjatig diskussion om företaget Returbatt. Detta är ju en relativt enkel fråga, och jag förstår faktiskt inte det envisa socialdemokratiska motståndet på den här punkten. I naturvårdsverkets utredning heter det: Returbatts verksamhet bör vara att inom en tvåårsperiod från det att systemet trätt i kraft nå en kontinuerlig insamlingsnivå överstigande 90 %. I Returbatt bör ingå de branscher som berörs av förslaget dvs. batteritillverkare, batteriimportörer, skrotbranschen, återvinningsföretag m.fl.'' Det är alltså det statliga myndigheten naturvårdsverkets synpunkter på hur det här bolaget skall vara uppbyggt och vad det skall göra. Då kan jag inte förstå varför det skulle vara så orimligt att även miljörörelsen hade säte i detta bolags styrelse för att kunna vara med och arbeta med dessa oerhört viktiga informationskampanjer. Miljörörelsen har en lång och gedigen erfarenhet av hur man når ut med bra information just i miljöfrågor. Jag kan inte förstå det här envisa motståndet. Jag tycker att Kaj Larsson åtminstone borde kunna säga att man skall tänka över saken och fundera på om detta inte skulle kunna vara en bra idé.

Fru talman! Först vill jag vända mig till Ivar Virgin. Han är envis när det gäller pantsystemet. Han tror än en gång att det är pantsystemet som skall lösa hela problematiken. Som jag ser det är inte problemet så stort i dag. Jag tycker inte att Ivar Virgin skall vara så låst vid detta. Jag har sagt i talarstolen här i dag att om det visar sig att de goda resultat vi har uppnått under två år inte håller i sig, är vi öppna för att pröva ett pantsystem. Man skall också vara medveten om, Ivar Virgin, att det också är byråkratiskt att införa ett pantsystem. Det innebär merarbete osv., och jag trodde inte att Ivar Virgin var en sådan vän av byråkrati. Sören Norrby verkar veta allt. Han vet att det finns batterier i garage, i lador osv. När batteribranschen gör den bedömningen att det inte finns flera batterier kvar vet Sören Norrby hur det förhåller sig: Det står ett batteri här och ett annat där och tillsammans blir de många batterier. Jag litar faktiskt på branschens bedömning i det här fallet. Glöm inte heller, Sören Norrby, den information som finns i förslaget om att man skall fortsätta att gå ut och informera människor om hur viktigt det är att batterier kommer i rätta händer när de är uttjänta. Till sist talar Sören Norrby om att idrottsföreningar och liknande skall ta hand om batterierna. Jag har själv arbetat inom idrottsföreningar och min uppfattning är att vi skall vara rädda om idrottsfolket. Jag vill använda dessa människor till att fostra och ta hand om vår ungdom -- inte till att ragga batterier! Satsning på utveckling är ju någonting som vi kommer att fortsätta med, Annika Åhnberg. Som jag har sagt kommer en utredning att tillsättas. Jag tycker att det är naturligt att man börjar med att titta på vad som finns i dag, och man har kommit ganska långt internationellt sett på detta område. Man bör summera de olika bitarna innan man kastar sig in på forskning och utveckling. Jag tycker att det är rätt naturligt att man klarar av detta problem först. Det har framförts kritik som går ut på att utredningen skulle ha kommit till stånd långt tidigare. Det kvittar naturligtvis vad regeringen gör. När utredningar kommer till stånd är det alltid för sent och fel på något sätt. Det har jag vant mig vid här i riksdagen. Till sist, Annika Åhnberg, Returbatts styrelse är en privat styrelse. Vi kan inte sätta oss på den. Jag bedömer det så att det skulle vara bra om det blev konkurrens för att inte Returbatt blev ensamt på marknaden om att samla in batterier. Jag har ingenting emot att fler företag gör det. De får naturligtvis ansöka om pengar från insamlingen precis som Returbatt. Vi kan inte sitta här och säga att den ena eller andra personen skall sitta i

Fru talman! Miljöpartiet de gröna har tidigare föreslagit att ett pantsystem skall införas för blybatterier. Detta kan lämpligen utformas som ett miljöavgiftsbaserat inlämningspremiesystem. Med regeringens förslag saknar man möjligheter att lägga styrande miljöavgifter på blybatterier. Endast avgifter för att direkt täcka kostnader för omhändertagande kan tas ut. Vi anser att möjligheterna att ta ut avgifter bör utökas. En styrande miljöavgift på blybatterier bör tas ut. Pengarna bör användas till att ta fram mer miljöanpassade alternativ till blyackumulatorer. Detta är angeläget eftersom det fortfarande saknas bra alternativ i handeln. Pengarna skulle kunna tas in till den kemikaliefond som miljöavgiftsutredningen har föreslagit. Miljöskyddskommittén arbetar bl.a. med en samordning av miljölagstiftningen. Det är olyckligt med en uppsplittring av miljölagstiftningen i alltför många lagar eftersom det försvårar tillämpningen. Små lagar, som t.ex. den som föreslås i propositionen, är därför olämpliga. Miljöskyddskommittén bör därför få i uppdrag att arbeta in lagen i annan miljölagstiftning. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 8 och Jag vill också kommentera något av det Kaj Larsson sade. Han har rätt i att kemikaliefonden inte finns ännu. Det utesluter inte att den kommer att finnas så småningom och förhoppningsvis kan man då lägga det i denna fond. Kaj Larsson sade också att det inte behövdes några pekpinnar från riksdagen. Om det inte skall behövas några pekpinnar från riksdagen vill det nog till att regeringen kommer med betydligt snabbare och radikalare idéer på miljöområdet. Det måste ju hända någonting. I propositionen återfinns egentligen inget förslag om hur man skall utveckla alternativen. Trots att det nämns i inledningen, finns det bara en kort bit om att saken skall utredas och att man därefter skall återkomma i frågan. Det hade varit väldigt bra om man redan här hade kunnat lägga in ett förslag om styrande avgifter så att det verkligen hade hänt någonting i fråga om alternativen.

Fru talman! Snart är det på dagen tre år sedan som regeringen tillkallade en delegation med uppgift att initiera och samordna åtgärder för att göra Hisingen i Göteborgs kommun väsentligt renare inom en 10-årsperiod. Delegationen har sedermera presenterat sitt betänkande Miljöprojekt Göteborg. Och det är detta som nu föranleder regeringen att i en skrivelse till riksdagen låta oss ta del av de åtgärdsförslag som där ges. Jag vill först konstatera att det nu har gått tre år av de tio år som angavs i uppdraget. Det är viktigt att komma ihåg detta eftersom många åtgärder måste planeras i mycket god tid för att så småningom ge effekt. Ett bra exempel på detta är satsningar på infrastrukturen i form av en utbyggd järnväg. Miljöprojekt Göteborg har arbetat mycket aktivt. De stora punktutsläppen i Göteborg har studerats, såsom raffinaderierna, hamnen, Volvo m.fl., därutöver har avfallshanteringen och trafiken varit de stora delarna i miljöprojektets arbete. Det är just på dessa punkter som vi från centern anser att riksdagen bör reagera på den skrivelse som vi i dag har att ta ställning till. Vi anser således att statsmakterna skall ta ett större ansvar bl.a. när det gäller att kontrollera de stora punktutsläppen, dvs. ge länsstyrelsen större möjligheter till bättre kontroller. På samma sätt menar vi att statsmakterna måste ta större ansvar när det gäller avfallshanteringen. Man kan genom ekonomiska styrmedel se till att de blir mera lönsamt att sortera avfall. Detta har vi gett uttryck för i reservation 1 resp. reservation nr 7. Centern står självklart bakom dessa i sin helhet men med den ordning vi numera har beslutsordningen här i kammaren avstår jag från att hemställa om bifall på dessa två reservationer. Fru talman! Jag vill slutligen ta upp den fråga som såväl miljöprojekt Göteborg som många andra utredningar kommit fram till är det allvarligaste miljöproblemet i Göteborg -- biltrafiken. Som framgår av betänkandet så har utöver miljöprojekt Göteborg också storstadstrafikkommittén behandlat detta liksom den av regeringen tillsatte förhandlingsmannen i Göteborgsregionen Ulf Adelsohn. Alla kommer fram till att det är ett stort miljöproblem med den tilltagande biltrafiken och att bästa åtgärden är att få en bättre kollektivtrafik. Utskottet avstår ifrån att ta ställning i dessa viktiga frågor. Enligt vår mening bör riksdagen ta fasta på vad som sägs i skrivelsen angående trafikproblemen och även uttrycka en mening om vad man bör göra för att åtgärda dessa. Enligt centerns mening är det tre saker man kan göra. Det ena är att se till att samhällsplaneringen är sådan att vi hellre minskar behovet av trafik när vi planerar bostäder, arbetsplatser och service än att som många gånger sker ökar behovet av trafik. En ytterligare åtgärd är att förbättra drivmedlen för bilarna. Katalytisk avgasrening var en åtgärd, en annan är att börja använda inblandning av etanol. Regeringen har här underlåtit att satsa på detta bränsle vilket är helt obegripligt. En inhemsk produktion som samtidigt ger våra storstäder en bättre miljö. Vi anser i vår reservation nr 1 att regeringen skyndsamt skall vidta åtgärder för att stimulera detta inhemska bränsle. Den tredje åtgärd som jag vill ta upp är naturligtvis satsningen på kollektivtrafiken. För Göteborgs vidkommande gäller det pendeltrafiken i regionen, spårvägstrafiken inne i Göteborg och naturligtvis även fortsatta förbättringar i framkomligheten för busstrafiken i Göteborg. Detta är åtgärder som är oerhört viktiga för att man skall kunna få en bättre trafiksituation i Göteborg. Man kan undra vad detta har att göra med oss i riksdagen. Är det inte Göteborgs och Göteborgsregionens egen sak att hantera? Men som framgår av såväl skrivelsen från Miljöprojekt Göteborg som av andra utredningar är man överens om att det är statens ansvar att svara för satsningarna i infrastrukturen. I regeringens skrivelse framhålls också den påbörjade satsningen på järnvägen, bl.a. västkustbanan. Fru talman! Jag tycker att man inom utskottet med ansvar för miljöfrågor är alltför flat. Man talar om denna blygsamma satsning samt om att man inom regionen först måste komma överens om någon form av trafikplanering. Vad är nu detta? I regionen är man överens om att en satsning måste ske på det västsvenska järnvägsnätet. Det har betydelse för en effektivare godstrafik och kommer starkt att medverka till en avlastning av vägnätet runt Göteborg och på gatorna i själva Göteborg. En framtida satsning på snabbtåg på samtliga linjer kommer att medföra en annan struktur på flygtrafiken och minska såväl personbils som busstrafiken, t.ex. mellan Göteborg och Malmö samt Göteborg och Oslo. Det antyds emellanåt att en utbyggnad av Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö inte skulle vara färdig förrän in på 2000-talet. Om så är fallet är det helt förödande ur miljösynpunkt. Det är skrämmande att det utskott som har ansvar för miljön inte reagerar på detta utan bara hänvisar till att miljöministern har sagt att man skall återkomma med en samlad bedömning längre fram. Från centerns sida anser vi att riksdagen i stället bör tala om vilka satsningar som bör göras, eftersom regeringen så totalt har underlåtit detta under ett stort antal år. Vi anser att riksdagen skall ge regeringen till känna vad vi har sagt om behovet av satsningar på kollektivtrafiken i Västsverige. Pendeltrafiken skulle få helt andra villkor om man hade dubbelspår på samtliga fem järnvägslinjer. Om man sedan också ser till att den regionala spårtrafiken blir genomgående i Göteborg skulle standarden höjas betydligt. Det skulle bli ett ännu mer attraktivt alternativ till bilen som färdmedel, inte minst vid arbetsresor men även i övrigt i regionen. Regionen och Göteborg får själva svara för kostnaderna för att köpa in tåg och spårvagnar. Det är stora investeringar som man är beredd att göra. Själva spåren måste dock anses tillhöra infrastrukturen, och för denna skall staten svara. Det tar tid innan en sådan här planering blir genomförd och får effekt. Det är därför viktigt att vi så snart som möjligt får beslut i dessa viktiga frågor. Miljöprojekt Göteborg har tio år på sig. Av dessa har tre redan gått. Med den takten, fru talman, som projektet fortskrider föreligger stor risk att det inte hinner hända mycket på de återstående sju åren heller. Från centerns sida har vi en klar uppfattning om vad som behöver göras. Det behövs inte flera utredningar. I första hand skall man i stället ge banverket tillräckligt med investeringsmedel och fatta nödvändiga beslut för att nå den effekt som Miljöprojekt Göteborg talar om. Med anledning av vad jag nu har sagt ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2 i jordbruksutskottets betänkande nr 16. Avslutningsvis vill jag tillägga att finansministern snart lägger fram budgeten för kommande år. Jag hoppas att det i densamma återfinns rejäla anslag för investeringar i kollektivtrafiken på västkusten. I annat fall är det på gränsen till politiskt bedrägeri att tillsätta sådana utredningar som Miljöprojekt Göteborg, storstadstrafikkommittén eller statliga förhandlare om inte regeringen är beredd att följa upp dessa utredningar med rejäla investeringsanslag.

Fru talman! Göteborgsregionen har många stora och svåra miljöproblem. Det beror på att det finns många verksamheter lokaliserade till det området som ger upphov till miljöproblem. Det beror också på att regionen får ta emot en stor del luftföroreningar som kommer från andra länder. Det var därför mycket befogat när Miljöprojekt Göteborg tillsattes. Många och stora förhoppningar knöts till projektet om att man skulle arbeta med miljöproblemen på ett nytt sätt. Det gjorde man också. Man arbetade sektorsövergripande i många avseenden. Man arbetade med myndigheter och privata företag. Man utnyttjade den gedigna kunskap som finns hos fackföreningsrörelsen, och man gick över många gränser som ett utredningsarbete annars sällan passerar. Man åstadkom också många konstruktiva dellösningar. Ändå kan man i dag höra ganska många som lever och bor i den här regionen uttrycka en besvikelse över att så litet har hänt som människor påtagligt kan uppleva, om man t.ex. bor på Hisingen. För bara några dagar sedan kunde vi på nytt läsa i tidningarna om att man hade inversion. Ett tjockt, gråbrunt, smutsigt lufttäcke lade sig som ett lock över regionen. Det här beror självfallet på att många av de problem som påvisades i Miljöprojekt Göteborg och som tas upp i den utmärkta sammanställning som utredningen har gjort, inte kan lösas på det lokala planet. Det krävs övergripande lösningar. Det krävs förändrad miljölagstiftning och insatser från regeringen och riksdagen. När det gäller ett av de viktigaste problemområdena som även föregående talare tog upp, trafiken, behövs det resurser från statens sida för att man skall kunna göra en satsning på kollektivtrafiken. Jag delar den uppfattning som Rune Thorén framförde. Det känns mycket beklämmande att från jordbruksutskottet lämna ett betänkande där man inte obönhörligt kräver att dessa resurser skall satsas på denna region. Man nöjer sig med vaga uttalanden från regeringen om att man skall återkomma i den frågan. Det finns en risk för att den entusiasm som människor kände när Miljöprojekt Göteborg startade över att man nu på ett nytt sätt och mera resolut och handgripligt skulle göra något åt miljöproblemen, förbyts i resignation och uppgivenhet över att det bara blev ytterligare en utredning och ytterligare en bunt papper att lägga på hyllan. Därför hade det varit angeläget att riksdagen i dag skulle ha markerat att om man tillsätter en sådan utredning -- vilket i sig är ett outtalat löfte -- skall man också vidta de nödvändiga åtgärderna som utredningen kommer fram till. När man tillsatte den utredningen borde det ha följts av nödvändiga resurser. Det borde riksdagen i dag ha fattat beslut om och ställt som krav till regeringen. Fru talman! Jag vill yrka bifall till vår reservation nr Jag sade att Miljöprojekt Göteborg kommer med många förslag till lösningar som sträcker ut sig vitt och inte är lokala. Det avspeglas också i betänkandet, där man kan finna reservationer på så vitt skilda områden som befogenheten att besluta om hastighetsbegränsning lokalt och nödvändigheten av att införa principen om den omvända bevisbördan i miljölagstiftning. Det finns över huvud taget många krav och förslag om ökade anslag och om förändrad lagstiftning. Vid utskottshanteringen tyckte jag att en hel del av dessa förslag lämpligen borde ha behandlats i ett annat sammanhang och yrkade därför inte bifall till ett antal reservationer. Jag kommenterade i stället i särskilda yttranden att jag delar de krav som förs fram i reservationerna, men inte tyckte att det var lämpligt att reservera sig. Nu har jag, för att tala i klartext, fått bakläxa på detta från min grupp, som tycker att det skapar oklarhet om vi inte yrkar bifall till de reservationer som innehåller ståndpunkter som vi i andra sammanhang har framfört. Jag vill därför, fru talman, passa på att markera att vi också ansluter oss -- även om jag nu inte yrkar bifall -- till reservationerna nr 5, 6, 8, 9, 11 och 12. Jag vill dock yrka bifall till vår reservation nr 3 som handlar om kollektivtrafiken och även till reservation nr 10. Denna reservation innehåller ett förslag som framfördes i rapporten från Miljöprojekt Göteborg om att Göteborgsregionen skulle bli ett miljöskyddsområde. Om det skulle bli ett miljöskyddsområde, öppnar det helt andra möjligheter att göra något åt miljöproblemen speciellt i denna region. Det ger större befogenheter att fatta speciella beslut för denna region. Det här kravet framförde Miljöprojekt Göteborg i sin utredning. Vi från vänsterpartiets sida tycker att det är beklagligt att regeringen inte har tagit fasta på detta förslag och tagit upp det i sin proposition till riksdagen utan avvisar detta utan att egentligen göra några kommentarer eller ens förklara varför. Man förklarar inte heller hur man anser att de resultat som var avsikten med att göra Göteborgsregionen till ett miljöskyddsområde på annat sätt skulle kunna uppnås. Fru talman! Jag yrkar alltså särskilt bifall till reservationerna 3 och 10. Därutöver står vi från vänsterpartiets sida bakom de reservationer vi har undertecknat, och därutöver dem som jag nyss räknade upp.

Fru talman! Miljöprojekt Göteborg skapades för att lösa Göteborgs och speciellt Hisingens, miljöproblem. Delegationen har mycket riktigt tagit fram en rad bra förslag, men på grund av bristande politisk vilja hos regeringen och hos utskottsmajoriteten är det tveksamt om de nödvändiga politiska besluten blir verklighet. Satsningarna saknas. Sämst har det blivit på trafikområdet. De av regeringen och utskottsmajoriteten föreslagna åtgärderna kommer knappast att göra Hisingen väsentligt mycket renare på tio år. För detta krävs ett helt batteri av mer långtgående och delvis helt andra åtgärder, som inkluderar kraftiga ekonomiska styrmedel som kan ge effekt på kort sikt, t.ex. kommunala miljöavgifter. Luften i Göteborg är eländig. Till på köpet räknar man med en 5-procentig tillväxt av biltrafiken per år. Detta kommer att leda till att utsläppen ökar även om vi inför katalysatorer på varenda bil. Detta skulle innebära att vi år 2010 skulle ha 25 % större kväveoxidutsläpp än i dag. För att få bättre luft i Göteborg krävs mycket stora insatser både för spårvägen och för den regionala tågtrafiken. Tyvärr har dock kollektivtrafiken systematiskt missgynnats när statens anslag till trafiken har fördelats -- trots Miljöprojekt Göteborg. Det har på senare tid dragits i gång nya vägprojekt -- Säröleden är ett exempel -- trots att de pengarna borde ha satsats på kollektivtrafiken i stället. Biltrafiktillväxten är störst mellan Göteborg och kranskommunerna. Därför är det oerhört viktigt att kollektivtrafiken in till Göteborg förstärks. Till Göteborg leder som alla vet järnvägar från Uddevalla, Vänersborg, Alingsås och Kungsbacka, men endast en är i dag utnyttjad för pendeltågstrafik. För att få till stånd en effektiv pendeltågstrafik krävs att Bohusbanan och Men vad har resultatet varit? Jo, i det s.k. Man går alltså tvärtemot vad man borde göra. Kan detta vara miljöpolitik? Nej, det passar att avge bra miljölöften i samband med att man drar i gång sådant som Miljöprojekt Göteborg, men sedan drar man ner dessa pengar. Västpendeln måste förverkligas i full omfattning, och då måste det till mera pengar från statens sida. Statsbidrag bör också kunna utgå för en större del av investeringarna vad gäller spårväg, och även för trådbussinvesteringar. Miljöpartiet de gröna har tidigare föreslagit ett särskilt investeringsprogram för miljövänlig kollektivtrafik. Under en tioårsperiod bör staten satsa 15 miljarder, utöver andra anslag till bl.a. järnvägsinvesteringar. Det bör bli 500 milj.kr. per år. Vi anser också att anslagen till investeringar i järnvägsnätet bör flerdubblas. Vi har tidigare föreslagit att 65 miljarder anslås till ändamålet under 90-talet. Första året bör nivån kunna vara 2,5 miljarder kronor, vilket vi föreslog för 1990/91. Med dessa investeringar, tillsammans med ökade anslag till köp av persontrafik på järnväg -- som regeringen i stället skär ned -- skulle man kunna uppnå en förbättrad miljösituation i Göteborg. Storstadskommunerna och staten måste dela på kostnader för utbyggnaden av kollektivtrafik. Motivet till detta är att för att vi skall få en hyfsad miljösituation måste huvuddelen av minskningen av biltrafiken ske i storstäderna. Detta innebär att det måste komma till stånd restriktioner mot bilismen, t.ex. i form av regionala drivmedelsavgifter och områdesavgifter. Dessa avgifter kan samtidigt vara en finansieringskälla för kollektivtrafiken. Men även om en del statliga medel kan användas för att förbättra kollektivtrafiken, måste kommunernas beskattningsrätt utvidgas, så att finansieringsmöjligheterna ytterligare ökas genom t.ex. bilavgifter, miljöavgifter och lägesskatt för kommunala fastigheter. För att förbättra situationen i miljöskyddsområdet Göteborg bör dieseldrivna fordon och bensindrivna fordon utan effektiv avgasrening snarast möjligt avvecklas. En storsatsning på alternativ som är bättre ur miljösynpunkt bör omgående sättas i gång med statligt stöd. Senast 1995 bör miljöskyddsområdet Göteborg vara stängt för dieselfordon och bensinfordon utan effektiv rening. Omprövning av stora punktkällor bör intensifieras, som Miljöprojekt Göteborg har föreslagit. Naturvårdsverket bör omedelbart begära omprövning och samtidigt agera så att man når den målsättning som skisserats i miljöprojektet. Dessutom måste kommunen få rätt att begära omprövning av koncessionsvillkoren. Större krav måste också ställas i lagstiftningen genom att man vid koncessionsprövningen utgår från vad naturen och människan tål. I dag utgår man i stället från vad som är ekonomiskt möjligt för branschen. Göteborg måste förklaras vara miljöskyddsområde på det sätt som delegationen föreslår. Regeringen går inte på den linjen, och utskottet kan heller inte tänka sig den. Det uppdrag som regeringen senare ämnar ge naturvårdsverket är inte tillräckligt. Kommunen bör vidare få möjlighet att på egen hand utfärda generella föreskrifter inom miljöskyddsområdet. Det bör också klargöras i miljöskyddslagen att det inom miljöskyddsområdet skall kunna utfärdas föreskrifter som ställer mer långtgående krav än vad som normalt är möjligt med stöd i miljöskyddslagens nuvarande tillåtlighetsregler. Dagens miljölagstiftning utgår huvudsakligen från att kontrollera enskilda punktutsläpp. Trafikens miljöeffekter regleras över huvud taget inte. Miljölagstiftningen klarar därför inte av att begränsa den totala miljöbelastningen i ett område. Den totala belastningen består ju av summan av olika punktutsläpp, utsläpp från ''rörliga källor'', bilar, diffusa utsläpp, t.ex. från jordbruket, och utsläpp från punktkällor. Det är därför nödvändigt att införa miljökvalitetsnormer, som fastlägger den kritiska belastningsgränsen i ett område och tar med samtliga föroreningskällor. För att få ett system med miljökvalitetsnormer att fungera effektivt behöver de kopplas till en möjlighet att arbeta med rättsligt bindande genomförandeplaner -- planer som skall följas. Göteborg är ett typiskt problemområde, med utsläpp från en mängd olika källor, där problemen inte har kunnat klaras av med dagens miljölagstiftning. Miljöskyddskommittén bör därför få klara direktiv om att kvalitetsnormer i kombination med genomförandeplaner bör införas i miljölagstiftningen. Det är en förutsättning för att vi skall kunna reda upp sådana problem som finns i Göteborg och även i andra delar av landet. Både kemikalieinspektionen och kommunerna har i dag otillräckliga resurser för att kontrollera alla nya kemikalier. Principen om den omvända bevisbördan, dvs. att den som tillverkar eller importerar en produkt skall visa att den inte är alltför farlig för hälsa och miljö, finns med i förarbeterna till kemikalielagstiftningen. Det innebär egentligen att den redan bör tillämpas. Om den omvända bevisbördan skrivs in i lagen om kemiska produkter, kommer det att klargöras att den verkligen gäller fullt ut, och den blir lättare att tillämpa för tillsynsmydigheterna. Lagen bör därför ändras på det sätt som miljödelegationen har föreslagit. Miljödelegationen föreslår vidare att substitutionsprincipen skall skrivas in i lagen om kemiska produkter. Detta är redan genomfört, eftersom miljöpartiet de gröna fick stöd av riksdagen för ett motionsyrkande. Här är i stället det viktiga att substitutionsprincipen tillämpas fullt ut, dvs. finns det en ofarligare kemikalie skall de som använder den farliga kemikalien tvingas att gå över till att använda den ofarligare. Lagen om kemiska produkter skiljer sig från miljöskyddslagen genom att den gäller hela kedjan från tillverkning till använding och avfallshantering. Det är en brist att inte lagen om kemiska produkter tillämpas redan vid koncessionsprövning enligt miljöskyddslagen. Om lagen om kemiska produkter tillämpades vid tillståndsgivningen skulle koncessionsnämnden kunna ta hänsyn även till andra miljöeffekter än dem som direkt orsakas av tillverkningen. Lagstiftningen bör därför ändras så att även lagen om kemiska produkter tillämpas vid tillståndsprövningen. Miljödelegationen har föreslagit att transporter till och från tillståndspliktig och transportintensiv verksamhet skall prövas enligt miljöskyddslagen. Regeringen menar i sin skrivelse att den prövningen redan görs genom att lokaliseringen sker enligt 4 § miljöskyddslagen. Ja, möjligheten att pröva finns men utnyttjas inte, och prövningen blir otillräcklig. Därför måste större hänsyn tas till transporterna vid koncessionsprövningen. Miljölagstiftningen bör ändras enligt delegationens förslag, och miljöskyddskommittén bör får tilläggsdirektiv om att utforma förslaget. Miljöpartiet de gröna står bakom sina reservationer. Jag yrkar bifall till reservationerna 4,

Herr talman! Jag skall också försöka spara tid. Miljösituationen i södra och västra Sverige är allvarlig, och ön Hissingen i Göteborg är ett av de mest utsatta områdena i Sverige när det gäller utsläpp av luftföroreningar. Det kan vi alla vara överens om. Av det skälet beslöt regeringen den 17 december 1987 att utse en delegation med uppgift att initiera och samordna åtgärder för att göra Hisingen i Göteborgs kommun väsentligt renare inom en tioårsperiod. Utskottsmajoriteten har ingen erinran mot denna redovisning. Jag vill på utskottsmajoritetens vägnar framföra ett tack till medlemmarna i delegationen för ett bra jobb. De motioner som väckts av centern, miljöpartiet och vänsterpartiet med anledning av skrivelsen gäller till största delen sådana frågor som riksdagen kommer att behandla mer ingående i den miljöpolitiska propositionen våren 1991. Ett antal av motionerna och de 14 reservationerna är redan åtgärdade. Jag skall motivera utskottsmajoritetens yrkande om avslag på samtliga reservationer. När det gäller reservation 1 av centern och vänsterpartiet, som handlar om stora punktkällor m.m., kan utskottsmajoriteten för sin del inte se någon motsättning mellan miljöministerns uttalande och reservanternas synpunkter i detta avseende. Jag ber er därför förklara vad som skiljer oss åt. Som framgår av skrivelsen har miljöministern understrukit det angelägna i att utsläppsvillkoren för de företag som påverkar miljön i området kan skärpas kraftigt i samband med omprövningen av villkoren enligt miljöskyddslagen. Vidare har redovisats hur regeringen i några koncessionsärenden fastställt strängare krav för att minska användningen och utsläppen av lösningsmedel från vissa anläggningar i Göteborg. Utskottsmajoriteten delar miljöministerns uppfattning att miljöarbetet bör drivas intensivt och att ny reningsteknik, råvarusnålare metoder och miljövänligare kemikalier utnyttjas i produktionen. Flertalet av de problem som delegationen pekar på kommer också att behandlas i den miljöpolitiska propositionen våren 1991. I reservationerna 2--7 behandlas olika trafikfrågor. Utskottsmajoriteten anser i likhet med miljöministern att trafiken är ett av storstädernas stora miljöproblem och att utsläppen från trafiken behöver minskas kraftigt. För att uppnå detta krävs bl.a. en utbyggd och konkurrenskraftig kollektivtrafik. Jag vill framhålla att skrivelsen innehåller en utförlig redovisning av de åtgärder som vidtagits resp. planeras för att lösa trafik och miljöproblemen, främst i storstäderna. För att förbättra trafiken och livsmiljön i våra tre storstäder har tre förhandlare presenterat förslag om situationen i Göteborg, Stockholm och Malmö. Regeringen har aviserat att den kraftigt bidrar med medel för att lösa en del av de stora trafik och miljöproblem som har uppstått i våra storstäder. Jag vill tillägga att de mer övergripande frågorna om trafik och miljö m.m. i huvudsak kommer att behandlas i samband med den miljöpolitiska propositionen våren 1991. Att som centerpartiet i dess reservation 2 nu specificera åtgärder för närmare 50 miljarder kronor för att komma till rätta med trafikmiljöproblemen i Göteborg är inte särskilt begåvat. Hur skall centerpartiet finansiera alla projekten? Har centern övergivit målsättningen att hela Sverige skall leva? I reservation 5 från miljöpartiet föreslås att kommunerna i Göteborgsregionen ges rätt att sänka hastigheten. Jag vill upplysa Claes Roxbergh om att kommunerna enligt nu gällande regler kan besluta om lokala hastighetsgränser för vissa vägar om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Övriga reservationer under avsnittet trafik avstyrks med bl.a. motiveringen att frågorna kommer att behandlas i den miljöpolitiska propositionen och får en mer ingående sakbehandling. Centerpartiet tar i sin reservation 7 upp problemen med de växande avfallsmängderna. Jag vill upplysa om att jordbruksutskottet i betänkande JoU:16 i samband med behandlingen i våras av regeringens förslag om vissa avfallsfrågor anförde att avfallets volym och farlighet måste minska samtidigt som behandlingen av det avfall som ändå uppkommer förbättras. Utgångspunkterna för det fortsatta arbetet med att minska mängden avfall och avfallets farlighet skall enligt riksdagsbeslutet vara följande: Produktionsmetoderna måste utvecklas med utgångspunkt i sparsamhet med råvaror och återvinning av använt material. Sparsamhet, hushållning och återanvändning skall vara grundläggande principer för vårt utnyttjande av naturresurser och inriktningen av vår varuproduktion. Återanvändning måste därför vara en ledande princip. Varorna måste vara anpassade till miljökraven redan från början. Det är alltså producenten som skall ansvara för att varorna får en miljöanpassad utformning och för att den restprodukt som en vara lämnar i form av avfall kan tas om hand på ett från miljö och resurssynpunkt riktigt sätt. Göteborg presenterat sina förslag har kemikalieinspektionen och statens naturvårdsverk av regeringen fått i uppdrag att ta fram förslag till lämpliga åtgärder för att begränsa användningen av hälso och miljöskadliga ämnen. Detta uppdrag har nyligen presenterats för regeringen. Eftersom detta nu remissbehandlas återkommer miljöministern i denna fråga. Jag vill också påpeka att miljöavgiftsutredningen har avgett förslag om ekonomiska styrmedel på avfallsområdet. Denna fråga kommer också att behandlas i den miljöpolitisika propositionen våren 1991. Miljöpartiet har i reservation 8 förslag om ytterligare resurser till kemikalieinspektionen. Riksdagen har för innevarande budgetår beslutat om resursförstärkningar motsvarande fyra tjänster samt 500 000 kr. för vissa konsultinsatser. Behovet av ytterligare resurser kommer att prövas i samband med nästa års budgetförslag. I reservation 9 från miljöpartiet tas kravet beträffande den omvända bevisbördan upp. Denna reservation är helt onödig med tanke på att riksdagen så sent som den 24 oktober avslog ett motionsyrkande från miljöpartiet som var identiskt med dagens yrkande. Kemikalieutredningen har ju föreslagit att principen beträffande den omvända bevisbördan skall föras in i lagen om kemiska produkter. Det förslaget bereds för närvarande i regeringskansliet. Vänsterpartiet och miljöpartiet föreslår i reservation 10 att Göteborgsregionen förklaras som miljöskyddsområde. Men ingen av de tre berörda kommunerna -- Göteborg, Partille och Mölndal -- tillstyrker det här förslaget. Utskottsmajoriteten instämmer i dessa kommuners, liksom också miljöministerns, överväganden i denna fråga. Miljöministerns förslag är att naturvårdsverket skall få i uppdrag att utarbeta branschöversikter och allmänna råd för vissa branscher, så att arbetet kan underlättas för myndigheter i Göteborgsregionen liksom för andra större tätorter. Ett annat motiv är att miljöskyddskommittén skall belysa möjligheten att ändra miljöskyddslagen så, att regeringen får möjlighet att utfärda generella normföreskrifter för vissa specificerade verksamheter. Jag yrkar avslag på reservationen. I tre reservationer behandlas frågor om lagstiftning, tillsyn och kontroll. Av den aktuella skrivelsen framgår att delegationen föreslår flera ändringar i miljöskyddslagen. Förslagen har överlämnats till miljöskyddskommittén, som ägnar särskild uppmärksamhet åt de frågor som tas upp i reservationerna. Kommittén kommer att avge sitt första betänkande inom en mycket snar framtid. Herr talman! Delegationen har lagt ned ett omfattande arbete och presenterat en rad förslag till åtgärder. Målet för delegationen och dess uppdrag har varit att åstadkomma ett renare Hisingen under loppet av tio år. Det är vår plikt att möjliggöra att förslagen blir konkreta beslut. Den socialdemokratiska regeringen kommer därför att i den kommande miljöpropositionen presentera flertalet av delegationens förslag. Förslagen kommer att innebära radikalt förbättrade livsvillkor för hisingsborna och vara till glädje för hela regionen. Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 16 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Inge Carlsson efterlyste i början av sitt anförande förklaringar till att det finns reservationer när det gäller villkoren för stora punktkällor. Inge Carlsson hänvisade till att den ambition som miljöministern ger uttryck för inte skiljer sig från den ambition som kommer till uttryck i den aktuella reservationen. Ja, det är sant. Men anledningen till att reservationen framställdes är -- åtminstone enligt oss i vänsterpartiet -- att vi tyckte att den ambition som miljöministern ger uttryck för i ord inte stämmer överens med vad som i praktiken händer. Det är mycket riktigt så som det står i propositionen, nämligen att omprövningar nu pågår beträffande många stora punktkällor. Vi i vänsterpartiet tycker inte att man när det gäller dessa omprövningar har levt upp till den höga ambition som det talas om. Vi tycker alltså inte att tillräckligt höga krav har ställts med tanke på vad som är tekniskt möjligt att åstadkomma i dag. Nu, liksom alltför ofta annars, låter man företagens ekonomi gå före miljökraven. Inge Carlsson säger att mycket av det som man har motionerat om kommer att behandlas till våren i samband med den miljöpolitiska propositionen och att det därför inte finns någon anledning att ta upp dessa krav i det här sammanhanget. Men då måste jag fråga: Vad är avsikten med att regeringen nu kommer med den här skrivelsen till riksdagen om Miljöprojekt Göteborg om man har för avsikt att gå Miljöprojekt Göteborg till mötes och man tänker göra det i samband med den miljöpolitiska propositionen till våren? Visserligen brukar vi klaga över att man ofta kommer för sent, att man dröjer för länge från regeringens sida. Men den här gången hade vi kanske föredragit att den här redogörelsen hade lämnats till våren och att man då konkret hade visat vilka av förslagen som man är beredd att stödja. Det kan inte hjälpas, men misstanken dyker upp att anledningen till att man kommer med den här skrivelsen nu är att man så att säga vill ha betat av hanteringen av Miljöprojekt Göteborg. Visserligen har Inge Carlsson lovat att förslagen skall tas upp i vårens miljöproposition. Jag hoppas verkligen att så blir fallet. Det skall alltså bli spännande att se om de förslag finns med i nämnda proposition till våren som har framförts i Miljöprojekt Göteborg. Jag utgår från att Inge Carlsson, om förslagen inte finns med i nämnda proposition, kommer att motionera därom. När det gäller miljöskyddsområdet tror jag att ett viktigt skäl kan vara att miljöskyddsområdet med dagens bestämmelser innebär ökade befogenheter för regeringen. Om mera av dessa befogenheter att vidta strängare åtgärder när det gäller miljön låg på det lokala planet, skulle säkert intresset från berörda kommuners sida vara större om man där hade ett större inflytande över vad detta med ett miljöskyddsområde skulle innebära i form av ökade restriktioner. En väg att gå vore kanske att fundera över om inte kommunerna kunde få dessa befogenheter.

Herr talman! Man kan undra varför motionerna i samband med Miljöprojekt Göteborg och den aktuella skrivelsen så mycket handlar om trafiken och lagstiftningen. Svaret blir naturligtvis att det är på dessa områden som problemen finns. Det är alltså trafiken och miljölagstiftningen som är problemet. Den svenska miljölagstiftningen läcker nämligen som ett såll. På grund av miljölagstiftningen är det omöjligt att angripa de största utsläppen i Göteborg. När det gäller detta med koncessionsprövningen vill jag säga följande. Ja visst, det sker en omprövning. Men det går för långsamt. Dessutom ställer man, enligt vårt förmenande, felaktiga krav. Man utgår från den bästa tekniken, från vad som är ekonomiskt möjligt för ett medelstort företag i branschen och från vad som är miljömässigt motiverat. Men man utgår inte från vad naturen tål, något som det egentligen borde vara självklart att man gjorde. Man borde alltså utgå från vad göteborgaren och miljön i Göteborg tål. Dessutom är det bara punktkällorna, de fasta utsläppen, som prövas på det här viset. Nej, det behövs en förändring av lagstiftningen. Det behövs kvalitetsnormer, och kommunen bör inte själv bestämma om det skall vara fråga om ett miljöskyddsområde eller inte. Utsläpp över en viss nivå bör automatiskt leda till att det blir fråga om ett miljöskyddsområde. Då tvingas man göra upp genomförandeplaner, som visar hur det skall gå till att ändra på situationen. Hela Sverige skall naturligtvis leva. Men jag skulle vilja säga att utvecklingen i storstadsregionerna i dag innebär att man delvis tar död på resten av landet. En vettig utveckling för storstadsregionerna och ett stopp när det gäller den framtida expansionen skulle skapa möjligheter för övriga delar av landet. Beträffande hastighetsbegränsningen är det naturligtvis så, att kommunen har möjlighet att införa hastighetsbegränsning på vissa vägar. Men det finns ett antal vägar för vilka den möjligheten inte gäller. Jag känner till ett antal fall i Göteborg -- om jag nu inte är felunderrättad -- där det inte har gått att ändra hastighetsgränsen.

Herr talman! Inge Carlsson efterlyste vad som skiljer våra reservationer från majoritetens förslag. I reservation 1 tycker vi att länsstyrelserna skall ha mer pengar, så att de kan sköta kontrollen på ett nödvändigt sätt. I reservation 7 tycker vi att regeringen skall satsa mer pengar på ekonomiska styrmedel. Det nämnde I reservation 2 har vi nämnt etanol. Vi tycker att utvecklingen har gått alltför långsamt. Det är inte bara vi som tycker så utan många andra. I utlandet har man kommit ett bra stycke längre än vi i Jag skall ändå vara positiv på en punkt, Inge Carlsson. Jag tar honom på allvar då han säger att den kommande miljöpropositionen behandlar de flesta av de frågor som vi har tagit upp. Äntligen, äntligen. Jag hoppas verkligen att det också anvisas medel. Jag har många gånger förut från denna talarstol försökt att förklara att jag som gammal kommunalkamrer vill skilja på investeringar och finansiering. Jag kan förstå att det kan vara bekymmersamt att i ett kortare perspektiv finansiera allt. Men det är viktigt, Inge Carlsson, att vi blir överens om att vissa projekt behövs. Förslagen som gäller Västsverige innebär ju kanske inte i sig att hela landet skall leva, vilket jag tycker att det skall göra. Men titta på vad järnvägsinvesteringarna ger. De går t.o.m. utanför landet. Sträckningen Göteborg--Oslo ligger inte bara i Sverige. Göteborg--Stockholm, Göteborg-- Jönköping -- utmed den linjen fortsätter man på Göteborg--Kalmar. Allt detta är viktiga saker att satsa på ur miljösynpunkt. Det ger minskad lastbilstrafik och minskad biltrafik på många ställen. Det ger minskad nationell flygtrafik. Det har oerhört stor betydelse, inte bara ur Jag har däremot sagt, Inge Carlsson, att när vi har byggt ut dessa järnvägar, får vi också möjligheter till en bättre pendeltrafik i Göteborg. Men ur Göteborgs synpunkt, vilket Miljöprojektgruppen har sagt, är det viktigt att trafiken avlastas lastbilar och bussar. Men vi behöver också ge pendeltrafiken riktiga förutsättningar. Det är det vår motion tar fram. Jag hoppas verkligen, om Inge Carlsson inte är beredd att ändra inställning vid beslutet här i dag, att han och regeringen står vid löftet att det i den kommande miljöpropositionen äntligen skall komma både pengar till och förslag om att dessa projekt räknas upp. Jag kommer att nogsamt följa ärendet.
Herr talman! Till Annika Åhnberg kan jag säga att de flesta av de förslag som har redovisats i skrivningen och som vi har behandlat i utskottet är sådana förslag som kommer i miljöpropositionen våren 1991. Jag tror att ni kan vara lugna på den fronten. Det som skiljer oss åt, Rune Thorén, är att ni kräver mer pengar. Jag ställde en fråga: Hur skall ni finansiera era förslag, en utbyggnad av kollektivtrafiken, som kommer att kosta mellan 50 och 60 miljarder kronor? Vi socialdemokrater har ett ansvar för hela landet. Det verkar som om centerpartiet har givit upp och inte vill vara med om det längre. Jag kan inte lova att vi i förslaget i miljöpropositionen kan åstadkomma den här mängden pengar. Det är skälet till att jag har yrkat avslag. När det gäller de stora punktkällorna förstår jag fortfarande inte vad som skiljer oss åt. Ligger skillnaden i att ni kräver att länsstyrelsen skall få mer pengar? Är det bara den skillnaden, tycker jag faktiskt att vi kan vara överens. Pengar till de här olika åtgärderna kommer naturligtvis att anslås i budgetpropositionen.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkanden I juni 1990 fattade riksdagen beslut om ny livsmedelspolitik. Beslutet innebar en avreglering av svenskt jordbruk, förberedelser för en ökad internationalisering, dock inom ramen för ett bibehållet gränsskydd. Gränsskyddet kan sänkas, men i samma takt som i omvärlden. Ömsesidighet skall gälla för att skapa rättvisa konkurrensförutsättningar. Uppslutningen kring det livsmedelspolitiska beslutet var stor. Samtliga riksdagspartier, utom miljöpartiet, stod bakom beslutet. Den breda uppslutningen kring beslutet var viktig och värdefull och borde skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar jordbrukspolitik. Det livsmedelspolitiska beslutet var en kompromiss. Vi moderater tvingades därför att avstå från en del av våra ursprungliga förslag. Som exempel kan nämnas att vi föredragit större insatser av olika stimulansåtgärder i syfte att varaktigt föra arealer ur livsmedelsproduktionen. Det skulle snabbare leda till bättre balans också inom spannmålsproduktionen, lägre exportkostnader och bättre lönsamhet. Om avregleringen skall kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt fordras att tydliga och klara signaler sänds till jordbruksnäringen. Tyvärr kan konstateras att det fortfarande, snart sex månader efter beslutet, på flera områden råder oklarhet och oro ute bland lantbrukarna om vad som gäller. De kommande åren blir avgörande för den svenska jordbruksnäringens fortsatta utveckling. Det jordbrukspolitiska beslutet måste leda till att nya produktionsalternativ etableras. Skall omställningen lyckas måste riksdagens jordbrukspolitiska beslut i grunden ligga fast. Där brister i informationen till lantbrukarna nu råder, måste regering och berörda myndigheter snabbt ge klara besked. Beslutet innebar bl.a. att det av staten garanterade inlösenpriset på spannmål successivt skulle trappas ned. Detta skulle, såvitt omställningen blir framgångsrik, dock kunna innebära en prisnivå med bibehållen lönsamhet. Årets spannmålsskörd har dock blivit större än beräknat. Den första november beslutade regeringen därför att medge jordbruksnämnden att höja prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel med hela 30 %. Höjningen av prisregleringsavgiften syftade till att täcka underskottet i spannmålsregleringen. Det har också blivit utskottets förslag. Detta leder till att lantbrukarna nu drabbas av avgiftshöjningar som tvingar dem att betala ytterligare 120 milj.kr. om året till spannmålsregleringen. I propositionen, med förslag om tilläggsbudget, framhölls att ''finansieringen av underskottet i spannmålsregleringen bör belasta de jordbrukare som producerar spannmål, dvs. som bidragit till överskottsproduktionen och fått del av merintäkterna.'' Vi moderater vänder oss mot detta resonemang. Riksdagen fastställde inlösenpriset för spannmål då vi tog beslutet om livsmedelspolitiken. Den av utskottet nu förordade höjningen innebär ett avsteg från riksdagsbeslutet. Dessutom kommer höjningen av prisregleringsavgiften att drabba alla de lantbrukare som använder bekämpningsmedel och handelsgödsel. Detta innebär att även lantbrukare som inte odlar spannmål kommer att tvingas bekosta underskottet i spannmålsregleringen. Detta är orättfärdigt. Potatisodlare, betodlare och lantbrukare med gräsoch vallodlingar kommer nu också att drabbas av den höjda avgiften. Vi anser att höjningen innebär att jordbruksnäringens villkor förändras i förhållande till de villkor som gällde då riksdagen fastställde jordbruksbeslutet. Ytterligare en pålaga drabbar näringen. Jag vill i sammanhanget notera vad majoriteten i miljöavgiftsberedningen sade i sitt slutbetänkande. Man menar där att några större förändringar i avgiftssystemet inte skall göras. Man bör vara försiktig. Man sade också när det gäller bekämpningsmedlen att den osäkerhet som har redovisats talar mot att införa alltför höga avgifter och att man därför bör vara försiktig. Herr talman! Jordbrukarna har i samband med riksdagens omställningsbeslut i våras fått en klar signal om en långsiktig politik. Nu ändrar man på det. Det är därför mycket förvånande att regeringen nu gett dessa nya signaler och helt plötsligt, mot alla tidigare givna signaler, avsevärt höjer prisregleringsavgifterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Vi anser att denna åtgärd strider mot möjligheterna att inleda en harmonisering med EG. I ett läge då EES-förhandlingarna går mot sitt slut och Sverige nu tar de första stegen till ett medlemskap i EG beslutar regeringen om nya avgifter på jordbrukets område, som försämrar vår konkurrenssituation gentemot framför allt EG-länderna. Detta är olyckligt och skadligt för möjligheterna att klara anpassningen till omvärlden. Prisregleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel bör därför sänkas till den tidigare nivån, dvs. den nivå som gällde innan regeringen kom med sitt beslut den 1 november Riksdagen borde med denna bakgrund besluta att den rörliga kredit som statens jordbruksnämnd disponerar för ändamålet inom jordbruksregleringen och regleringen av sockernäringen höjs så att den täcker underskottet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet undertecknad av oss moderater och också av centerpartister som i utskottet anslutit sig till vårt yrkande.

Herr talman! För tämligen exakt ett halvår sedan fattade riksdagen ett beslut om en ny livsmedelspolitik. Detta beslut innebar, som Ingvar Eriksson nyss har sagt, att vi i motsats till vad som tidigare varit brukligt i riksdagen beslutade om spannmålspriser att gälla de närmaste fyra åren, pris på 1,30 kr., 1,15 kr., 1 kr. och 90 öre. Det här var en uppgörelse mellan samhället och bönderna inför en förestående mycket omfattande förändring av jordbrukspolitiken, en förändring som kommer att vara påfrestande i väldigt många sammanhang. I det här läget krävs det naturligtvis att de besked som ges från riksdag och regering står sig från det ena året till det andra. När vi uppnådde en bred enighet i jordbruksutskottet inför beslutet sade vi att det var väldigt viktigt. När vi har denna enighet kan vi lita på att beslutet håller, inte bara från ett år till ett annat utan också från en valperiod till en annan. Det har varit en ovanligt bra skörd, det är sant. Jordbruksministern säger i propositionen att den här skörden kombinerad med ovanligt låga världsmarknadspriser gör att underskottet i spannmålskassan ökar. Det leder till betydande problem när det gäller finansieringen. Så säger jordbruksministern att det här skall jordbrukarna vara med om att betala. En mycket viktig del i jordbruksreformen var att man skulle gå från ett regleringssystem till ett system där jordbrukarna blir mer företagare. I företagandet ligger att man får ta den skörd det blir. Nu lägger man fram ett förslag att höja regleringsavgiften på handelsgödsel och bekämpningsmedel därför att skörden var bra. Jag tycker att en intressant fråga att ställa sig, eller egentligen att ställa till regeringspartiet och utskottsmajoriteten, i det här sammanhanget är: Om det hade blivit en mindre skörd än normalt, hade man i så fall i det läget sänkt regleringsavgifterna? Om det nästa år skulle bli en mindre skörd än normalt, kan vi då förvänta oss att man drar ner regleringsavgifterna, kanske under den nivå som vi har i år? För det är väl på det viset man skall se det hela? Men det här är mest hypotetiskt, för då har vi avskaffat regleringsavgifterna. Då är regleringsavgiften en miljöavgift som det inte går att ändra på. Det här är måhända inte någon jättefråga. Det handlar om 120 miljoner per år som kommer att ligga kvar in i framtiden och därmed naturligtvis bli till mer pengar. Men principiellt är den viktig, därför att den innebär att tilltron till regeringen när det gäller att stå fast vid principerna i det jordbrukspolitiska beslutet minskar än mer. Det är därför som vi från centern, för att man i alla fall skall ha tilltro till riksdagen, vill i reservation 1 slå fast att det här är ett avsteg från riksdagsbeslutet om livsmedelspolitiken. Jag yrkar bifall till reservation 1. Jag tycker att denna princip är det viktigaste. Vidare yrkar jag bifall till reservation 2, som egentligen är en följd av den förra, innebärande att avgiften, om man inte tycker att den skall höjas, borde ligga på den nivå som den tidigare låg på.

Herr talman! Jag tycker inte att man är uppriktig när man från reservanternas sida hävdar att en höjning av gödselmedelsavgifterna för att täcka de ökade kostnaderna för ett överskott av spannmål innebär ett avsteg från den stora jordbruksuppgörelse som träffades i våras. Det finns ingenstans skrivet, det vill jag upplysa reservanternas företrädare om, att det inte skulle vara möjligt att i vissa situationer höja eller sänka gödselmedelsavgifterna. Det kan man göra utan att det skall betraktas som ett avsteg från jordbruksuppgörelsen i våras. Jag känner en mycket stor tillfredsställelse över att vi enhälligt kunde ro jordbruksreformen i land i riksdagen, om vi bortser från miljöpartiet. Jag tycker att det är väldigt viktigt att -- utskottets ordförande sade det också -- vi håller fast vid den. Då får man inte gå ut med anklagelser och hävda att vi nu försöker gå ifrån den. Det är väldigt viktigt som sagt att vi håller fast vid den. Om det nu skulle vara, som ni säger, ett avsteg, varför pekade ni inte i samma reservation på att också regeringen har gjort ett avsteg från riksdagsbeslutet. Det sades också att man inte skulle ställa ytterligare budgetmedel till förfogande för spannmålsreglering under innevarande budgetår. Men nu ställs en räntefri rörlig kredit till jordbruksnämndens förfogande för att täcka kostnaderna. Det belastar självfallet statsbudgeten ytterligare. Nu till saken: Om det nu visar sig att kostnaderna för att sälja årets skörd är ca 1 000 miljoner mer än vad man har beräknat, därtill till största delen beroende på att vi har fått en ökad spannmålsvolym, att vi har fått en bra skörd, då måste det finnas någon som tar hem vinsten. Vem är det? Det är ju Sveriges spannmålsodlare, som kan sälja sin spannmål till ett i förväg fastställt pris, oavsett hur stor volymen är. Det är då man skall sälja i andra hand som problemen uppstår. Det har varit det stora problemet under en lång rad av år och egentligen ledde till att vi måste se över hela vår jordbrukspolitik och hela regleringssystemet. Jag vill inte påstå att ni som företräder reservanterna skulle tala i egen sak, men nog tillhör ni båda vinnarna på grund av den goda skörden. Är det då inte rättvist att också vinnarna är med och betalar en del av kostnaderna för överskottet och att man inte bara lägger över dessa på konsumenterna? Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att kostnaderna för exporten ökar mycket om exporten, med rådande världsmarknadspriser, ökar. Men det är inte det vi talar om, utan det vi talar om är att beslutet innebar att regeringen skulle ta ansvaret för att exportera spannmålen under den här perioden. Då skall man inte i efterhand diskutera detta med denna grupp och säga: Var nu företagare, ta chanser och risker. Håkan Strömberg vågade inte svara på den fråga som jag ställde i mitt första anförande: Hade regeringen sänkt den här avgiften om skörden hade blivit liten? Jag har mycket svårt att tro att regeringen hade gjort det. Jag skall göra en kommentar om den rent formella frågan. Det som regeringen har gjort är inte formellt oriktigt. På den punkten kan jag hålla med Håkan Strömberg. Däremot är det moraliskt och principiellt förkastligt.
Herr talman! Detta innebär ett principiellt avsteg, Håkan Strömberg. Regeringen har gjort detta avsteg trots att den har bundit upp sig i det betänkande som vi kompromissade om. Det tycker jag att man bör ha klart för sig. Jag vill också erinra om vikten av att jordbruksnäringen genom de här ökade avgifterna belastas med ytterligare ökade kostnader som sedda i konkurrensperspektivet när det gäller omvärlden är mycket olyckliga. Vi betecknar det som mycket allvarligt att man under den här perioden ökar kostnaderna ytterligare och dessutom säger att det drabbar just dem som producerat överskottet. Men det drabbar de facto,
Herr talman! Jo, utskottets ordförande, vi talar om att vi mot tidigare beräkningar och prognoser har fått en betydligt större spannmålsskörd i år än vi hade räknat med och de problem som det innebär att sälja ut detta på världsmarknaden när det är så låga priser där. Då måste regeringen på något sätt handla. Vi ställer krav på att regleringskassan skall sälja ut spannmål. Vi ställer också krav på att jordbrukarna skall ha sin del. Men när det uppstår brist i kassan måste man på något sätt komma till rätta med denna brist. Jag vill svara på Karl Erik Olssons fråga att det är helt klart, att om vi hade fått en dålig spannmålsskörd i år och inte hade haft någon exportvolym, hade vi kunnat sänka förmalningsavgiften. Nu vill jag inte påstå att hela denna förmalningsavgift skulle ha gått till jordbrukarna, eftersom konsumenterna är med och betalar. Då tycker jag att man åtminstone borde dela på detta. Samma sak görs när budgetmedel tas i anspråk för att täcka räntekostnader för rörliga krediter. Då tar skattebetalarna och konsumenterna en del. Men jag vill än en gång säga att det inte är mer än rätt att också vinnarna i årets skörd tar sin del, eftersom det är helt klart att det är lönsamt för jordbrukarna om de får en bra skörd. Men vi skall dessutom komma ihåg att det också är beroende av handelsgödselmedel och kväve som används på de åkrar där man odlar spannmål. Ni har ju i andra sammanhang föreslagit att vi skall införa miljöavgifter. Varför säger ni då nej när en sådan införs beträffande jordbruket. När det gäller våra vattendrag är ju kväveläckagen i jordbruket den största föroreningskällan.
Herr talman! Det är ju uppenbart att lönsamheten blir bättre för jordbruket om skörden blir stor. Det behöver vi inte diskutera i riksdagen. Det är en självklarhet. Men vad vi diskuterar i riksdagen är de regler som vi fastlade i beslutet för ett halvår sedan och som skulle gälla under den här perioden. Nu utnyttjar regeringen egentligen ett hål som vi inte observerade och som vi inte diskuterade den gången. Vi täppte inte till hålet, och därför säger jag att regeringen formellt inte har gjort något fel, men den har gjort en förändring som inte var förutsedd i beslutet. Jag tror att det är mycket osäkert om regeringen hade gått åt andra hållet, Håkan Strömberg. Så väl tror jag mig känna jordbruksministern och regeringen på den punkten.
Herr talman! Vi anser att riksdagens beslut måste följas. Det är därför som vi har motionerat och protesterat mot regeringens handling. Vi menar att ingenting är viktigare än att upprätthålla trovärdigheten just i den viktiga omställningsprocess som svenskt jordbruk nu står inför. Därför vill jag än en gång understryka vikten av att sådana förslag inte upprepas.

Herr talman! Aldrig någonsin har så stor osäkerhet rått inför en fastighetstaxering som inför 1992 års taxering av lantbruk. Osäkerheten beror naturligtvis på den avreglering av jordbruket som beslutades i våras och som kommer att väsentligt påverka lönsamhet, prissättning och efterfrågan. Hur detta kommer att påverka det marknadsvärde som ligger till grund för det taxeringsvärde som skall åsättas en jordbruksfastighet vet vi nu, i slutet av 1990, inte mycket om. Det naturliga, logiska och rättvisa vore att uppskjuta taxeringen till 1996, då situationen har klarnat. Eftersom marknadsvärdet skall baseras på försäljningarna andra året före taxeringsåret skulle 1996 års taxeringsvärde grundas på prisnivån 1994. Vid den tidpunkten kan man klart utläsa hur avregleringen har påverkat marknaden. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 1. Enligt min uppfattning är det som inte står i den proposition som utgör bakgrund till detta betänkande intressantare än det som står där. Det som står i propositionen rör vissa ändringar i värderingsförfarandet samt några förenklingar för de mindre lantbruksenheterna. Däremot finns inte några som helst förslag med anledning av jordbrukets avreglering, och detta är anmärkningsvärt. Speciellt finns det anledning att kritisera att inga förslag finns när det gäller att fastställa det marknadsvärde som skall ligga till grund för taxeringsvärdet. Liksom tidigare skall marknadsvärdet beräknas i första hand med ledning av det genomsnittliga prisläget under andra året före taxeringsåret, i detta fall alltså 1990. Självfallet måste, enligt min uppfattning, alldeles speciellt efter avregleringen, större hänsyn tas till en fastighets avkastningsförmåga än till ett marknadsvärde, som alltså har fastställts tidigare. Skälen härtill är flera: 2. Köpeskillingsstatistiken som används för att räkna fram marknadsvärdet är osäker i och med att en liten del av jorden och skogen omsätts på öppna marknaden. Detta gäller speciellt skog, där förvärv ofta har karaktären av köp av rotpost. 3. En annan svaghet med denna statistik är att släktköp undantagits, trots att de oftast är baserade på en seriös beräkning av fastighetsvärdet. 4. Denna köpeskillingsstatistik gäller för 1990, nästan ett halvt år innan avregleringen beslutades av riksdagen. Det är fullkomligt givet att denna avreglering måste medföra prisfall på fastigheterna, något som också noteras i vårens proposition om livsmedelspolitiken. Även skatteutskottets majoritet tillstår detta, men lika litet som regeringen vill man ta hänsyn till detta självklara skäl när det gäller att få fram ett rättvisande taxeringsvärde. Om man nu inte vill gå med på någon lättnad, som borde ha föranletts av jordbrukets avreglering, borde man åtminstone i logikens namn medverka till ökade möjligheter för omtaxering. Någon lättnad av nuvarande regler har alltså inte skett. Fortfarande kan särskild fastighetstaxering ske om fastighetens beskaffenhet påtagligt ändrats. Vi har emellertid beklagligtvis inte fått gehör för det ganska självklara kravet på att sjunkande marknadsvärde skulle vara en tillräcklig grund för omtaxering. Att omställningen kan ske under en följd av år understryker ytterligare detta krav. Det finns anledning att kommentera ytterligare några punkter i betänkandet. Det har framkommit att småhus med tomtmark som ingår i lantbruksenhet betalas med ett högre pris än om småhus och tomt hade varit en självständig enhet. Detta förhållande föreslås i propositionen få ge fullt utslag i det nya taxeringsvärdet. Att denna prisskillnad får slå igenom fullt ut anser vi vara felaktigt av två skäl: 1. Prisskillnaden beror säkerligen i stor utsträckning på det förhållandet att kostnaderna för reparation och underhåll av bostad på jordbruksfastighet hittills varit avdragsgilla men fr.o.m. kommande årsskifte inte är det. 2. Ett underskott på jordbruksfastighet är t.o.m. i år kvittningsbart mot tjänsteinkomst, en regel som nu försvinner, till stor nackdel för många deltidsjordbrukare. Avdragsmöjligheten har naturligtvis verkat prishöjande. Det är också anmärkningsvärt att propositionen inte tar upp de problem som avregleringen med följande omställning kommer att medföra när det gäller fastställande av ägoslag. Stora belopp kommer att betalas ut för åkermark som ställs om till annan produktion än livsmedel. Denna åkermark måste då få en annan klassificering, och då också sänkt taxeringsvärde. Som exempel kan anges att åkermark som ställs om till permanent betesmark inte får tillföras gödningsmedel. Därmed kommer denna mark att ha en väsentligt sämre växtkraft. Sådan mark borde inte klassas som åkermark, även om det är formellt riktigt att den går att plöja -- något som är en förutsättning för att mark skall klassas som åker. Avslutningsvis kan jag nämna att vår sista reservation, nr 10, tar upp kravet på att ej genom en alltför kraftig höjning av taxeringsvärdet försvåra eller omöjliggöra bevarande av viktiga kulturbyggnader. Herr talman! För tids vinnande yrkar jag bifall till blott reservationerna 6 och 8, förutom till reservation 1.

Herr talman! Det är obestridligen, som skatteutskottet skriver i sitt betänkande 6, jordbruksfastigheternas tur att taxeras 1992, som ett sista steg i den allmänna fastighetstaxering i vårt land som riksdagen har beslutat om. Folkpartiet liberalerna har inte motionerat när det gäller frågan om uppskov med fastighetstaxering för jordbruksfastigheter. Men vi ställer ändå upp bakom reservation 1 tillsammans med moderaterna och centern. Det huvudsakliga skälet, herr talman, till att även vi vill vänta något med denna taxering är den stora osäkerhet inför den närmaste framtiden som svenskt jordbruk känner i dag, något som också Knut Wachtmeister har nämnt. Det gäller lönsamhetsfrågorna över huvud taget och omställningsproblemen i samband med avregleringen inom jordbruket -- en avreglering som nu praktiskt taget alla är eniga om måste ske. Det gäller naturligtvis också utformningen av framtida arvs och förmögenhetsbeskattning, där frågetecknen är många, och det stora prisfall som sannolikt kan befaras inträffa inom de allra närmaste åren. Eftersom taxeringsvärdet skall grundas på marknadsvärdet två år före taxering, kan det innebära att en redan hårt pressad näringsverksamhet belastas med taxeringsvärden som helt plötsligt ligger alldeles för högt och framför allt medför en ytterligare försämring av lönsamheten i jordbruksnäringen. Herr talman! När det gäller de s.k. släktköpen har regeringen i proposition 1990/91:47 föreslagit att dessa köp generellt inte skall ingå i den prisstatistik som skall ligga till grund för taxering. Folkpartiet liberalerna kan inte acceptera detta synsätt rakt över. Visst finns det släktköp där just släktskapet påverkar priset, men det finns också, som för övrigt Svenska jordägareförbundet hävdar i sitt remissvar, många släktköp där priset av olika skäl förvisso är fullt jämförbart med priset för utomstående köpare. Det finns ingen som helst anledning att utesluta släktköp med normala priser från prisstatistiken. Herr talman! I vår kommittémotion har vi också uppmärksammat den kommande fastighetstaxeringens inverkan på skogsvårdsavgiften, som ju är direkt relaterad till taxeringsvärdet, eller rättare sagt till skogsbruksvärdet.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

Herr talman! Vi tillämpar sedan 1988 ett system för fastighetstaxering som innebär att dels kommersiella fastigheter utom lantbruk, dels småhus, dels lantbruk taxeras med två års intervall mellan resp. grupp av fastigheter. Vi får på det sättet ett sexårigt omdrev mellan taxeringarna. Enligt denna turordning står nu lantbruksfastigheter i tur att taxeras år 1992. Det är detta som nu föreliggande betänkande behandlar. Det här taxeringsvärdet på fastigheter ligger bl.a. till grund för ett antal skatter och avgifter. Avsikten med taxeringarna är att anpassa taxeringsvärdena till marknadsprisförändringarna för att bl.a. ge ett rättvisande underlag för dessa skatter och avgifter. I allmänhet sker en kontinuerlig höjning av fastighetspriserna till följd av den allmänna inflationen, ofta t.o.m. mer än inflationen. I allmänhet kan man alltså säga att det vid taxeringstillfället påräknas en fortsatt värdestegring i förhållande till det nyåsatta taxeringsvärdet. Det förhåller sig av allt döma annorlunda när det gäller utvecklingen av priserna på lantbruksfastigheter. Skälen till detta är flera. Men de står främst att finna i de förändrade skatteregler som vi redan har tagit beslut om och i viss mån även i aviserade förändringar av skatteregler framför allt på förmögenhetsområdet. De står också att finna i den hårdhänta omstrukturering som jordbruket står inför och delvis redan har inlett. Även skogsbruket står i dag inför icke enbart konjunkturella utan även strukturella lönsamhetsproblem. Mot den bakgrunden finns det goda skäl att i nuvarande turbulenta situation avvakta med taxeringen av lantbruksfastigheter till dess att situationen har stabiliserats. Detta föreslås också i ett flertal motioner från samtliga oppositionspartier utom miljöpartiet. Miljöpartiet anslöt sig dock omedelbart till kravet om uppskov under utskottsbehandlingen. Vänsterpartiet anslöt sig dock efter viss betänketid å andra sidan till propositionsförslaget, och resultatet blev således att utskottet med smalaste möjliga majoritet nu biträder regeringsförslaget. Vi beklagar detta och har reserverat oss mot beslutet. Herr talman! Jag yrkar i detta sammanhang bifall till reservation 1 i detta hänseende. Jag rekommenderar den till genomläsning och därav följande anslutning till densamma. Denna rekommendation är i och för sig allmängiltig, men den är framför allt riktad till vänsterpartister för beaktande. Om kammaren ändå beslutar i enlighet med utskottsmajoritetens förslag har vi funnit anledning att föreslå förändringar gentemot regeringsförslaget på några punkter. Det gäller släktköpenspåverkan på köpeskillingsstatistiken, som berördes här tidigare, det gäller möjligheterna till jämkning och det gäller olika hektarpriser beroende på arealens storlek. Bevekelsgrunderna för de här erinringarna framgår av reservationerna 5, 7 och 9. Jag vill här endast framhålla det ologiska och helt orimliga förhållandet att små arealer skall belastas med ett högre hektarpris än större arealer. Därför vore det av intresse om Bruno Poromaa ville utveckla skälen för denna åtgärd ytterligare. Herr talman! För övrigt anser vi att skogsvårdsavgiften bör förgöras.

Herr talman! Det betänkande som vi behandlar här i kammaren och det beslut som vi i dag kommer att fatta -- förhoppningsvis ett bifall till utskottets hemställan i dess helhet -- är en fortsättning på den beslutsprocess som egentligen inleddes redan 1985, då riksdagen beslutade att dela upp den allmänna fastighetstaxeringen på följande sätt. Det skulle ske med början 1988 för hyreshus och industrienheter, två år senare, år 1990 -- alltså i år -- för småhusenheter och sedan till sist om två år, Den allmänna fastighetstaxeringen skulle därefter återkomma vart sjätte år i samma ordning. Det betyder att exempelvis hyreshusen blir föremål för ny taxering nästa gång 1994. Till detta betänkande, som är föranlett av regeringens proposition om vissa frågor inför 1992 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter, fogats totalt tio reservationer. Av dessa svarar moderaterna, som sig bör, för de flesta. Om riksdagen i dag skulle bifalla någon av de två första reservationerna om uppskov med taxeringen skulle den fina systematiken, som jag redogjorde för inledningsvis, brytas. De borgerliga partierna har nämligen en gemensam reservation i vilken de yrkar att fastighetstaxeringen skjuts upp med fyra år från år 1992 till år 1996. Miljöpartiet däremot anser att ett uppskov med två år är tillräckligt. Utskottsmajoriteten anser att de reservanter som pläderar för ett uppskov, oavsett om det är frågan om två eller fyra år, starkt överdriver de svårigheter som de förväntade höjningarna av taxeringsvärdena kommer att medföra för jordägarna. Som reservanterna känner till genomfördes den sista allmänna fastighetstaxeringen år 1981. De marknadsvärden som låg till grund för denna taxering är milt sagt inaktuella, som jordbruksutskottet också säger i sitt yttrande. Vi begärde via utredningstjänsten uppgifter från landbruksstyrelsen på prisutvecklingen för jordoch skogsbruksfastigheter från år 1981 fram till det sista mätbara året, 1989. Det var faktiskt intressant att studera dessa siffror. Om man utgår från ett index på 100 för år 1981 visar sig det här talet vara oförändrat fram till år 1983. År 1981 var det således 100, år 1982 var det 101 för att återigen vara 100 år 1983. Det är först från år 1984 som prisutvecklingen ökar i en accelererande takt varje år fram till år 1989. Det året har indextalet så gott som fördubblats och låg då på 199. Herr talman! Jag anser inte att reservanternas resonemang håller. Trots de senaste årens tal om avregleringar, om förändringar på skatteområdet och mycket annat har prisutvecklingen varit den rakt motsatta mot vad ni säger i reservationerna. Bara under det sista året -- från 1988 till 1989 -- steg indextalet med 32 enheter. Jag drar den slutsatsen, av de uppgifter som jag erhållit från lantbruksstyrelsen, att det icke är de synpunkter som ni redovisar i reservationerna som kan förorsaka ett prisfall på jordbruksfastigheter. Det är helt enkelt, tyvärr måste jag säga det, en ny borgerlig regering som kan göra det. Slutligen när det gäller prisutvecklingen på jord och skogsbruksfastigheter visar det sig att denna varit nästan exakt densamma som för småhus som upptaxerats i år. Även om jag vet att det är en omöjlighet att övertyga er, vill jag ändå peka på några andra negativa effekter av en uppskjuten taxering. Ett tillmötesgående av miljöpartiets reservation skulle innebära ett skattebortfall på drygt 1,2 miljarder kronor i löpande priser för statskassan. Ett tillmötesgående av den borgerliga reservationen skulle innebära att skattebortfallet skulle uppgå till drygt 2,5 miljarder kronor. Ett uppskov skulle också medföra administrativa nackdelar för såväl skatteförvaltningen som lantmäteriverket. Vi ville visa vår generositet vid utskottets behandling och tog därför in en ventil i skrivningen. Där förutsätter vi att regeringen följer den utveckling som ni ängslas för och skyndsamt lägger fram förslag till åtgärder, om det visar sig att avvecklingen av jordbruksregleringen medför ett så avsevärt prisfall att 1992 års taxeringsnivå ej framstår som acceptabel. Faktum var att vi trodde att ni skulle acceptera denna skrivning. Ni räknar ju själva med att ha en borgerlig regering efter nästa val. Jag vill fråga er om ni inte tror ens på en sådan regering. Herr talman! Jag har kanske uppehållit mig alltför länge vid reservationen om uppskjutning av taxeringen, men det är av lätt förståeliga skäl. Frågan om uppskov av taxeringen är såvitt jag kan se den viktigaste i hela betänkandet. Därför inskränker jag mig till att helt kort beröra de andra reservationerna. behandlades i våras. Regeringen har för avsikt att göra en översyn, vilket också har aviserats i en tidigare proposition. I reservation nr 4 om särskild fastighetstaxering framkommer ingenting nytt som skulle föranleda en annan uppfattning från utskottsmajoritetens sida. Frågan har också tidigare prövats av utskottet. I reservation nr 5 om släktköp görs gällande att det endast är vid sådana köp som det görs korrekta bedömningar av fastighetens värde. Man kan då fråga sig vilka bedömningar som görs när fastigheter säljs på den öppna markanden. Utskottsmajoriteten anser nu liksom tidigare att det pris som de fria marknadskrafterna fastställer bör ligga till grund för fastighetstaxeringen, och ingenting annat. Vad sedan beträffar reservation nr 7 om jämkning anser utskottsmajoriteten att dessa synpunkter kan tillgodoses inom ramen för de nuvarande bestämmelserna. När det gäller reservationerna om arealens storlek vill jag säga att det framlagda förslaget kommer att bli mer rättvist än de tidigare. Det kommer framtiden säkerligen att utvisa. Till reservation nr 10 om kulturbyggnader, den sista reservationen, vill jag säga att det frågor som där auktualiseras redan är uppmärksammade. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet, vilket också innebär ett yrkande om avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Låt mig först och främst säga till Bruno Poromaa att ett eventuellt regeringsskifte till kommande höst inte har någon som helst betydelse för den fråga som vi nu diskuterar. Det gäller att få en rättvis beskattning av jordbruksfastigheter och ingenting annat. Bruno Poromaa sade inledningsvis att vi överdriver svårigheterna. Men samtidigt säger han att skatteutskottets majoritet har skrivit att regeringen uppmärksamt måste följa utvecklingen och ingripa om det visar sig att det blir orimliga taxeringar. Jag tycker att dessa två uttalanden talar emot varandra. Det är inte bara jordbrukets avreglering som är skälet till att vi kräver att 1992 års fastighetstaxering uppskjuts. Det finns många andra förhållanden som spelar in, exempelvis begränsningsreglerna när det gäller förmögenhetsskatten. Vill Bruno Poromaa hålla med mig om att det s.k. 30 procentsregeln bör vara kvar? Sedan till frågan om skogsvårdsavgiften. Anser Bruno Poromaa att skogsvårdsavgiften åtminstone bör sänkas i samma takt som taxeringsvärdena eventuellt höjs? Det finns ytterligare en skattefråga, och det är avdragsrätten. fr.o.m. den 1 januari får man inte dra av ett underskott på jordbruksfastighet mot en inkomst av tjänst. Det förorsakar tiotusentals deltidsjordbrukare mycket stora skatteförluster. Självfallet måste jordbrukets avreglering ha en inverkan. Jag förstår inte när Bruno Poromaa säger att vi överdriver på den punkten. Om man sänker ett spannmålspris från 1:40 kr. till 90 öre på några få år måste detta få näst intill förödande verkningar för många jordbruksfastigheter, samtidigt som alla andra kostnader stiger. För bara någon timma sedan konstaterades att jordbruksnämnden hade beslutat att höja gödselmedelsavgifter och avgifterna på bekämpningsmedel med inte mindre än 120 milj.kr. på ett år. Slutligen undrar jag hur Bruno Poromaa kan anse att de omtaxeringsregler som gäller duger bra, när en omställning kan ske under flera år och man då inte får ta hänsyn till en sjunkande avkastning för att få fastigheten omtaxerad. Det är bara om driften läggs om på vissa sätt som detta går. Det går däremot inte om man måste bibehålla nuvarande odlingar men med betydligt sämre lönsamhet. Då skulle man alltså inte få begära omtaxering.

Herr talman! Med hänvisning till regulariteten inom ramen för det beslut som riksdagen fattade år 1985 om taxeringen konstaterar Bruno Poromaa att beslutet nu skall fullföljas utan hänsyn till nytillkommande omständigheter. Han försökte att underbrygga sitt resonemang genom att hänvisa till köpeskillingstatistik t.o.m. år 1989. Det är ett faktum att vi först år 1990 kan se effekterna av de förändrade omständigheterna. Om Bruno Poromaa hade itts att undersöka den utveckling som vi redan nu kan se på lantbruksnämnderna och på lantbruksstyrelsen, dvs. hur priserna har påverkats under 1990, skulle han ha funnit belägg för att stödja reservationslinjen. Nu får framtiden utvisa hur det blir på den här punkten. Vi gör uppenbarligen olika bedömningar i detta hänseende, eller i varje fall olika bedömning beträffande graden. När det gäller olika regeringars möjligheter att parera de förändrade förutsättningarna framöver, måste jag tillstå att jag sätter större förhoppningar till en kommande regering än till den nuvarande. Bruno Poromaa motiverade den nu föreslagna taxeringen med att den leder till ökade skatteintäkter, och han framlägger t.o.m. olika kalkyler för de reservationer som avgivits. Jag inser att det skulle föra för långt att i kammaredebatten redovisa underlaget för dessa kalkyler, men jag vill gärna markera att jag skulle se med stor tillfredsställelse på om jag efter det att debatten är avslutad kunde få ta del av det kalkylunderlag som ledde fram till dessa summor. Jag vill slutligen upprepa min fråga om olika taxeringsvärden per hektar beroende på arealens storlek: Vari ligger logiken bakom detta förslag?
Herr talman! Bruno Poromaa säger att vi starkt överdriver svårigheterna i denna problematik. Jag tror faktiskt inte att vi gör det. Det är just detta att index har fördubblats på 80-talet som är den oroande faktorn med det skattesystem och det system för att fastställa taxeringsvärdena som vi har. Om vi får ett starkt prisfall under de närmaste åren, vilket är troligt, kommer taxeringsvärdena att påverka mycket snett. År 1996 är ett lämpligt årtal, eftersom det betyder att 1994 års priser blir utgångspunkt för taxeringen. Vi bör då också troligen bättre kunna bedöma hur prisutvecklingen på jordbruksfastigheter kommer att se ut framöver. Det gäller på något sätt att här mota Olle i grind. Att skattebortfallet skulle bli så eller så många miljoner per år med reservationernas förslag ifrågasätter jag på många sätt. För det första vet vi inte hur taxeringsutfallet blir innan taxeringen är genomförd, men framför allt är det inte något vidare starkt argument om resultatet visar att det skulle bli en orättvis beskattning. Varken jag eller Bruno Poromaa vill ha en beskattning som inte är rättvis. Jag utgår ifrån att vi alla vill ha en beskattning som är så rättvis som möjligt. Vi riskerar att inte få det på detta område om vi i dag bifaller propositionen. Det är naturligtvis bra att utskottet skriver att regeringen skall följa utvecklingen och vidta åtgärder osv. Men det är just precis vad vi reservanter vill med vår reservation nr 1. Varför inte följa den linjen? Då skulle man lösa detta problem. Jag tycker att utskottets skrivning snarare bekräftar att vi har rätt i vår reservation. När det sedan gäller släktköpen säger Bruno Poromaa att vi har påstått att det endast är vid sådana köp som man gör rätt bedömning av fastighetens värde. Jag har i varje fall inte påstått det. Jag har sagt att man skall väga bort de släktköp där priset har påverkats av släktskapet. Andra köp, som ligger inom normala lägen, skall naturligtvis som alla andra köp få påverka prisnivån när det gäller att fastställa taxeringsvärden.
Herr talman! Detta uttalande gjorde utskottsmajoriteten helt enkelt för att uppnå enighet i skatteutskottet, Knut Wachtmeister. Majoriteten i utskottet har också ett visst ansvar, och det ansvaret ligger i att man bör eftersträva största möjliga enighet. Men det verkar vara helt omöjligt att övertyga er, oavsett om detta resonemang pågår i utskottet eller här i kammaren. Ni är helt enkelt omöjliga att övertyga om det rätta i detta förslag. När det sedan gäller skogsvårdsavgifterna vill vi avvakta den skogspolitiska utredningens resultat innan vi tar slutgiltig ställning till den frågan. Jag är mycket intresserad av att få veta en sak, och jag har också gjort antydningar i den riktningen. Om det nu är så, att riksdagen avslår er reservation, kommer då en borgerlig majoritet i denna kammare efter höstens val att genomföra denna framflyttning av taxeringen? Hur skall ni då göra om den genomsnittliga värdestegringen det år ni skall genomföra fastighetstaxeringen är tredubblad i förhållande år 1981? Sedan vill jag gärna säga följande till Knut Wachthmeister. Moderata samlingspartiet hade tidigare en partiledare som ägnade sig åt vadslagning. Beträffande den fortsatta värdestegringen är jag inte alls orolig för en sådan utveckling som ni befarar. Det är tack vare de generösa skatteregler som vi har i detta land som denna värdestegring kommer att fortgå. Jag kan i likhet med er tidigare partiledare slå vad om detta, men i motsats till honom kommer jag att vinna vadet. Rolf Kenneryd kan vända sig till finansdepartementet, där man har gjort beräkningar av det framtida skattebortfallet vid ett tillmötesgående av era reservationer. Ni sätter inte någon större tilltro till de siffror som presenteras. Jag vet inte om det finns någon mening i att ge er dessa redovisningar. Ni sätter hur som helst inte någon större tilltro till de siffror som redovisas.

Herr talman! Bruno Poromaa sade att utskottsmajoriteten hade skrivit in en passus om att regeringen noga måste följa utvecklingen. Bruno Poromaa hävdar att den har skrivits in för att försöka få enighet i utskottet. Tror ni inte själva på vad vi har skrivit? När ni nu inte fick hela utskottet med er hade ni kunnat ändra på den första skrivningen. Bruno Poromaa vill slå vad. Men han vill inte svara på de två frågor som jag ställde till honom tidigare. Är det hans uppfattning att den s.k. 30 procentsregeln skall tillämpas när det gäller förmögenhetsskatten? Anser han att skogsvårdsavgiften bör sänkas åtminstone så mycket att den parerar de väntade högre taxeringsvärdena? Jag har en fråga till som jag också vill ha svar på. Jag sade i mitt första anförande att det inte är riktigt att den höjning av köpeskillingarna som har sket för småhus på lantbruksfastighet skall slå igenom fullt ut. Skälet till att jag inte vill att den skall slå igenom fullt ut är dels att man inte längre kommer att ha avdragsrätt för kostnader för reparationer och underhåll på bostad i jordbruksfastighet, dels att ett underskott inte längre är avdragsgillt mot en tjänsteinkomst. Anser inte Bruno Poromaa att dessa två ändringar har påverkat prissättningen på de småhus som finns på jordbruksfastighet?

Herr talman! Jag vill kort och gott anmäla intresse för vadslagningen. För att en sådan skall vara möjlig erfordras dock vissa preciseringar. Jag skulle vilja föreslå att vi ses utanför kammaren efter debatten. Då kanske det också kan bli möjligt att ta del av svaret på den fråga jag framställde och som jag hittills inte har fått något svar på.
Herr talman! Jag återgår till taxeringarna. Småhusen har fått nya taxeringsvärden. Det har inneburit väsentliga förhöjningar. Men det var ändå fråga om helt andra siffror än vad många av er tidigare försökte göra gällande. Var är rättvisan i att ägare av stora hemman och stora förmögenheter skall beskattas enligt en minst sagt inaktuell värdering? Det är trots allt marknadsvärdet som ligger till grund även för småhustaxeringen. Ni hyllar ju marknadskrafterna. Men blir det negativa effekter för er vill ni ha något annat. Knut Wachtmeister gör gällande att vi inte tror på vad vi har skrivit i betänkandet. Det gör vi visst. Vi tror på varenda bokstav som vi har skrivit i betänkandet. Vi vill med skrivningen att regeringen skall följa utvecklingen och öppna en ventil så att ni inte skall behöva vara så oroade. Det finns faktiskt utrymme för ett visst prisras med tanke på den kraftiga prisstegring som skett på jordbruksfastigheter under senare år. Ni kan vara helt övertygade om att detta kommer att fortsätta.

Herr talman! En mycket tydligt uttalad avsikt med den nya livsmedelspolitiken har varit att få ned de för höga värdena på jordbruksfastigheter. Det har sagts att det av samhället under 80-talet beviljade jordbruksstödet har kapitaliserats i jordbruksfastigheterna och lett till icke realistiska värden på dessa . Ett syfte med den förändrade jordbrukspolitiken skulle vara att få dessa orealistiska värden att falla till en mera rimlig nivå. Mot den bakgrunden är det märkligt att höra Bruno Poromaa så självsäkert uttala sig om att det inte kommer att inträffa. Tvärtom, värdena på jordbruksfastigheterna kommer enligt honom att fortsätta att stiga. Som partner i denna vadslagning skulle jag vilja rekommendera jordbruksminister Mats Hellström, som såvitt jag vet inte delar denna uppfattning, att delta. Jag vet inte om det är på det sättet ni brukar lösa era problem i regeringspartiet. Det är mycket ologiskt att inför ett beslut bestämt hävda denna uppfattning att värdena skall falla men litet senare i ett annat beslut inte låtsas om det utan hävda motsatsen. Jag kan inte här och nu bedöma realismen i bebeloppet 2,5 miljarder kronor. Det äår inte heller redovisat i betänkandetn. Men om det är sant att det handlar om 2,5 miljarder i förlorade statsinkomster, handlar det också om 2,5 miljarder i ökade utgifter för en näring som är mycket trängd. jordbruksföretag, varav 20 000--30 000 är heltidsjordbruk. Jag tror inte att det är någon överdrift att påstå att vi har en jordbruksnäring i dagens läge som är hårt trängd och som är mycket bräcklig. För många jordbruksföretag kan minsta lilla utgiftsökning i det läget vara det som stjälper lasset. Skall vi nu räkna på inkomster till staten hit och dit, undrar jag just vad det skall betyda i förlorade inkomster om vi över huvud taget inte har några jordbruksföretag kvar att beskatta -- för att inte tala om de förluster det skulle innebära för den svenska landsbygden, infrastrukturen osv. Det riktigt allvarliga är att detta visar på en mycket nonchalant attityd från samhällets sida i förhållande till jordbruket. Det är en näring som man inte bryr sig så mycket om och som inte är så viktig. Ibland får man en känsla av att regeringspartiet tror att mat bara är något som kan inhandlas i affärerna och faktiskt inte inser att maten också måste produceras. Vill vi ha ett svenskt jordbruk -- vilket jag trodde vi var överens om -- måste man faktiskt också se till att det har drägliga förhållanden. Jag är övertygad att om socialdemokraterna ville skulle vi kunna tillsammans kunna finna en skattebas som är mer bärkraftig och som skulle kunna kompensera för det inkomstbortfall som här uppstår. Jag har under den allmänna motionstiden väckt en motion som just tar upp kravet på att skjuta upp fastighetstaxeringen när det gäller jordbruket till 1996. Med det vill jag yrka bifall till reservation 1 i betänkandet.

Herr talman! Jag vill först beklaga att jag av en miss inte kom med i bokningen för utskottsrundan. Nu vill jag vid detta tillfälle yrka bifall till reservation 2. Jag är med i tre av reservationerna i betänkandet, och de är alla bra. Men reservation 2 är den jag yrkar bifall till. Jag vill förklara varför den är så pass bra att jag rekommenderar alla att rösta för den. Argumentet att avreglering för jordbruket kommer att medföra prisfall kan vara bra. Vi vet inte exakt, och det är just osäkerheten som gör att vi skall avvakta någon tid. Att vi nödvändigtvis skall avvakta fyra år så att nästa taxering skulle baseras på 1994 års värde och genomföras 1996 har jag inte funnit några övertygande argument för. Det är kanske någon metafysisk tilltro till skottår. Den cykel man har talat om i taxeringen är på sex år, inte fyra år eller två. Men ett uppskov på två år gör att man ser vad det gäller. Herr talman! Jag är litet grand chockerad, dock inte över de summor som Bruno Poromaa nämnde,1,2 resp. 2,5 miljarder. Jag kan tro att de är riktiga. Däremot är jag chockerad över det faktum att de inte var med i det ursprungliga underlaget för beslut i utskottet. Vi får i skatteutskottet vara noggranna, även om det rör sig om i de stora budgetarna relativt små siffror som miljarder. De bör finnas med i underlaget till beslutet. Jag tror alltså att de är riktiga. Jag håller med Annika Åhnberg om att en inkomst för staten motsvarar en utgift för lantbrukarna. Det hela måste övervägas. Är utgiften rimlig? Är det rimligt att öka taxeringsvärdet? Är det rimligt att vänta två år tills man ser vilka de verkliga värdena är? Jag anser reservation 2 vida överlägsen de två andra förslagen, dvs. förslagen i betänkandet och i reservation 1. De övriga reservationerna har redan kommenterats till fullo av andra.
Herr talman! Det var Gösta Lyngå själv som i skatteutskottets behandling efterlyste dessa siffror. Vi lät då finansdepartementet ta fram dem. Jag vet inte om Gösta Lyngå var med på sammanträdet när dessa siffror presenterades. Jag tycker att resonemanget nästan bara handlar om konsekvenserna för de aktiva jordbrukarna. Jag vill göra gällande att det trots allt är en liten del. Skogsbruket är också med. Skall de stora skogsbolagen, som äger stora fastigheter i Norrlands inland, också behandlas så generöst från riksdagens sida? Jag tycker att det vore en otroligt stor orättvisa. När vi behandlade den här frågan i skatteutskottet, sade Gösta Lyngå att han kände sympati för framflyttning av taxeringen. Som jag nämnde också i huvudanförandet, har propositionen varit på remiss till jordbruksutskottet, och där var det inte någon större sympati från miljöpartiets sida. Men någonting hände på sträckan mellan jordbruksutskottet och skatteutskottet. Sympatierna för en framflyttning växte och nådde sin kulmen. Jag hoppas att de sympatierna nu är i avtagande. Det skulle Gösta Lyngå kanske bäst visa genom att avstå från att stödja reservation 1.
Herr talman! Bruno Poromaa har alldeles rätt i att det var på mitt yrkande som siffrorna togs fram. Om jag inte hade yrkat det, hade siffrorna inte varit kända, och då hade vi fattat beslut utan att känna till hur många miljarder det kostar. Jag vet inte om det hade varit bättre på det viset. Frågan om jag skall stödja reservation 1 kanske inte kommer upp. Det kan nämligen vara så att reservation 2 vinner, och i så fall är det ju en inaktuell fråga.

Herr talman! Inom vänsterpartiets grupp i skatteutskottet har vi berett den här frågan, och det har inte varit helt okomplicerat. Det har funnits bärande skäl för olika hanteringar av ärendet. Inom vårt parti har vi lyssnat på de argument som har framförts av ledamoten Annika Åhnberg, och många av oss har känt stor sympati för och funnit stor bärighet i hennes tankar. Dock finns det också ståndpunkter, som ledamoten Poromaa har redogjort för och som jag inte behöver upprepa, som talar för att en taxering bör genomföras. Det finns en skrivning i betänkandet som gör att man slipper slå vad och i stället kan vänta och se på verkligheten. På s. 44 i utskottets betänkande står det: ''Samtidigt förutsätter utskottet att regeringen noga följer utvecklingen och skyndsamt lägger fram förslag till åtgärder om det visar sig att avvecklingen av jordbruksregleringen medför ett så avsevärt prisfall att 1992 års taxeringsnivå ej framstår som acceptabel.'' Jag har mycket bestämda åsikter i frågan om vilken regering vi skall ha i höst -- inte bara förhoppningar utan även ett mått av prognos -- att vi inte skall ha en folkparti-moderatministär. Men oavsett vilket, finns det majoritet för att denna skrivning skall gälla. Med den kan vi alltså vara tämligen förvissade om att vi slipper slå vad utan att vi kan stödja oss på riksdagsbeslut. Det tror jag är en säkrare grund att stå på.

Herr talman! Bruno Poromaa berörde i sin replik till Gösta Lyngå fastighetstaxeringens påverkan på bolagsinnehav. Jag kan i vart fall inte så här rätt upp och ner se vilken koppling det kan ha. Bolagen betalar vad jag känner till varken förmögenhetsskatt eller andra skatter eller avgifter som är direkt relaterade till taxeringsvärdet. Poromaa: På vilket sätt menar Bruno Poromaa att denna koppling finns mellan bolagens innehav och de nya taxeringsvärdena?